Herr talman! Riksdagen kommer inför nästa budgetår att i vanlig ordning fatta beslut om anslagen till kommunerna. Det är i detta sammanhang som det är betydelsefullt att man får en totalekonomisk bild av de olika beslut som riksdagen kan komma att fatta när det gäller de här kommunerna. Inte minst gäller detta de specialdestinerade bidragen. I dag hyser man, som sagt, en mycket stark oro för att regeringen framlägger förslag om indragningar av de specialdestinerade bidragen, innan man har prövat möjligheterna att ta hänsyn till de kostnader som Göteborg och Malmö kommuner tar fram i sin utredning och som alltså berör den sociala strukturen och den regionala funktionen. Därför tycker jag att det är otillfredsställande att budgetministern inte ger besked om huruvida han är beredd att medverka till att de
Herr talman! Maj-Lis Landberg har frågat statsrådet Rolf Wirtén varför regeringen har avslagit en ansökan av Östergötlands läns landsting om byggnadstillstånd för Norrköpings nya lasarett Vrinnevisjukhuset. Eftersom statsrådet Wirtén är utomlands svarar jag på frågan. Den arbetsmarknadspolitiska regleringen av byggandet syftar dels till att åstadkomma en säsongmässig och konjunkturmässig utjämning av byggandet, dels till att garantera ett tillräckligt utrymme för det byggande som är högst prioriterat, nämligen byggandet av bostäder och industrihus. För de flesta byggen, utom statligt belånade bostäder och industrihus, krävs byggnadstillstånd. Avgörande vid tillståndsprövningen är arbetsmarknadsläget, utrymmet på kreditmarknaden och arbetenas angelägenhet från kommunalekonomiska och sjukvårdspolitiska synpunkter. I den mån det bedöms finnas utrymme för andra projekt än bostadsoch industribyggen ges sjukhus alltid relativt hög prioritet. Regeringen har dock funnit att Vrinnevisjukhuset, som är ett stort projekt med en totalkostnad överstigande en halv miljard kronor, inte kan påbörjas utan risk för ökade störningar på arbetsmarknaden och kreditmarknaden.
Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga. Frågan om ett nytt lasarett i Norrköping har diskuterats ända sedan slutet av 1940-talet. Den 1 oktober 1967 fattade landstinget beslut om att ett nytt lasarett skulle förläggas till Vrinneviområdet. Efter det 1974 framlagda förnyelsealternativet beslöt landstinget den 4 april 1975 att 1967 års beslut skulle ligga fast. Före beslutet härom utvärderades förnyelsealternativet grundligt. Landstinget inriktade därefter planeringen helt på uppförande av ett nytt sjukhus i Vrinnevi. Regeringens beslut om avslag på ansökan om igångsättningstillstånd kom överraskande och drabbar hårt östra hälsooch sjukvårdsdistriktets ca 165 000 invånare. Beslutet om avslag medför även allvarliga ingrepp i kommunens långsiktiga planering, som sedan länge — bl.a. till följd av avtal med landstinget — varit helt inriktad på att ett nytt sjukhus skall uppföras på Vrinneviområdet. Förberedelser i form av investeringar för miljontals kronor har redan vidtagits eller pågår. Ett definitivt nej till Vrinnevisjukhuset kommer därför att innebära ekonomiska förluster — kapitalförstöring — inte bara för 117 landstinget utan även för Norrköpings kommun. Detta måste undvikas. Norrköpings kommun har förvärvat det gamla lasarettet av landstinget för tillträde senast den 31 december 1985. Återanvändningsplaneringen är långt framskriden och går i korthet ut på att de nuvarande lasarettsbyggnaderna huvudsakligen skall användas för förvaltningsändamål. Kostnadsmässigt medför en senareläggning av sjukhusbygget nya ekonomiska påfrestningar för skattebetalarna inom landstingsområdet. Varje års förskjutning torde komma att innebära att totalkostnaden för sjukhuset ökar med 75-100 milj.kr. Enligt uppgift från byggarbetsnämnden och länsarbetsnämnden föreligger inte och kan ej heller förutses någon översysselsättning för byggnadsarbetare inom länet. Ekonomiskt är det en dålig affär att stoppa Vrinnevilasarettet. För det första finns det en mängd ackumulerade behov av förbättringar på gamla lasarettet, som har kunnat hållas tillbaka därför att man skulle få ett nytt lasarett, som nu kommer att kräva investeringar som beräknats till minst 100 miljoner. För det andra kommer en ombyggnad av gamla lasarettet att dra lika stora kostnader som Vrinnevisjukhuset, och ändå får vi inte ett nytt väl fungerande lasarett. För det tredje måste då Norrköpings kommun bygga nya förvaltningslokaler, som måste ta nya ekonomiska resurser i anspråk. För det fjärde riskerar vi byggarbetslöshet. Herr talman! Av svaret framgår att man inte skulle få byggnadstillstånd för Vrinnevisjukhuset av arbetsmarknadspolitiska, sjukvårdspolitiska, kommunalekonomiska och kreditpolitiska skäl. Åberopande vad jag har sagt anser jag ej skälen bärande. Jag vill också påminna om att byggnadstiden för detta sjukhus har beräknats till fyra fem år. Kommer regeringen att ompröva sitt beslut och i så fall när? Kommunfullmäktige i Norrköping har enhälligt anslutit sig till kravet att Vrinnevisjukhuset skall byggas och har ställt sig bakom ett brev till regeringen av den 29 maj 1980, där man önskar ett sammanträffande med regeringen. Kommer budgetministern att medverka till det önskade sammanträffandet?
Herr talman! Självfallet kan det medföra problem när planer av olika slag inte kan genomföras i exakt den tidsordning som man hade tänkt sig, men det finns i detta land en planering som går långt utöver de resurser som vi har. Varje beslut, varje åtgärd som man vidtar och som går ut över det utrymme som vi har medför också problem för kommunalekonomin och samhällsekonomin i övrigt. Därför finns det regler om att när sjukhusprojekt har en sammanlagd omfattning av 50 milj.kr. eller mer, skall en prövning ske utifrån de principer som jag har angett i svaret. Självfallet kan förnyade ansökningar göras och omprövningar av beslut ske, men givetvis kan jag inte i dag ange när ett eventuellt annat beslut skulle kunna komma att fattas. De arbetsmarknadspolitiska förhållandena kan ju ändras. De kommunalekonomiska och övriga samhällsekonomiska bekym ren kommer vi nog emellertid att få räkna med för en lång följd av år. Nr 167 Slutligen: Självfallet är vi beredda att resonera med representanter för
: Om utredning av Herr talman! Jag tar det sista beskedet som att regeringen kommer att medverka. Man har ju från Norrköpings kommunfullmäktige begärt att regeringen skulle ta initiativ till ett sammanträffande, så att man fick förklara hur speciellt företrädare för Norrköpings kommun ser på de här frågorna. Kommunen har avsatt mycket pengar för att använda det gamla lasarettets förvaltningsbyggnader. Om hela ärendet uppskjuts alltför lång tid blir följden att kommunen dels måste ändra hela sin planering när det gäller att inrymma den egna förvaltningen, dels kommer att förlora mycket pengar på den planering som redan har gjorts. Dessutom, budgetministern, var förutsättningen för att Norrköpings kommun skulle ingå i landstinget 1967 att man skulle få ett lasarett. Det är klart att Norrköpingsborna i dag känner en mycket stor besvikelse över att regeringen har stoppat lasarettsbygget. Budgetministern sade också att regeringen kan ompröva sitt beslut när den av olika skäl anser att det finns möjligheter att göra det. Nu är det så att byggarbetsmarknaden i Östergötlands län inte är särskilt strålande. Vi är mycket oroliga därför att vi, i och med att byggandet av Vrinnevisjukhuset inte kommer i gång, framemot vintern får räkna med en ökande arbetslöshet speciellt bland de byggnadsarbetare som skulle ha sysselsatts med grundarbeten m.m. för Vrinnevisjukhuset.
För ca nio månader sedan tillkallades en sakkunnig i utbildningsdepartementet för utredning av frågan om distribution av innehållet i dagstidningar till synskadade. Likaså har tillsatts en sekreterare för denna uppgift. När kan man vänta direktiv till utredningsmannen och hur ämnar statsrådet tillgodose önskemålet från riksdagen att ”utredningsarbetet bedrivs med skyndsamhet”?
Herr talman! Olle Svensson har frågat mig när man kan vänta direktiv till den utredningsman som utsetts för frågan om distribution av innehållet i dagstidningar till synskadade och vidare hur jag avser att tillgodose önskemålet från riksdagen att utredningsarbetet skall bedrivas med skyndsamhet. Sedan i höstas har förre vice radiochefen Jan-Otto Modig varit förordnad för att arbeta med berörda frågor, och sedan några månader har han till sin hjälp en halvtidsanställd sekreterare. Det av riksdagen begärda utredningsarbetet är således redan i gång. Regeringen kommer under de närmaste veckorna att kunna meddela direktiv för den sakkunnige.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till den är det krav som flera gånger har rests från Synskadades riksförbunds sida på att dagstidningar skall göras tillgängliga för synskadade. Jag tycker detta är ett krav som har stöd både i samhällets mediepolitik, i kulturpolitiken och i de grundlagsskyddade yttrandeoch informationsfriheterna. Att jag ställde min fråga berodde på att jag samma dag som jag gjorde det deltog i en konferens anordnad av Synskadades riksförbund. Där kom det fram ganska uppseendeväckande uppgifter beträffande regeringens befattning med denna fråga. Det visade sig att det några dagar före valet meddelats vad som nu sägs i svaret, nämligen att förre vice radiochefen Jan-Otto Modig skulle tillkallas som sakkunnig i utbildningsdepartementet för att arbeta med denna fråga. Vi fick också veta att det fanns en sekreterare till hans hjälp. Men inga direktiv! Det tycker jag som sagt är ganska uppseendeväckande. Det är väl naturligt att direktiven kommer ungefär samtidigt som man tillsätter utredningen. Nu får vi höra att dessa direktiv tydligen är att vänta från något av samordningskanslierna eller budgetdepartementet eller var de kan ha legat. Jag tackar för det. Men jag vill ändå få svar också på min andra fråga: Hur skall man kunna bedriva denna utredning med den skyndsamhet som riksdagen begär och hur tänker man lägga upp arbetet. Det är två frågor det gäller, dels en utvärdering av de försök som redan har börjat och fortfarande pågår — mycket tack vare Jan-Erik Wikströms egna initivativ — dels finansieringsfrågan.
Herr talman! Det ankommer naturligtvis på utredaren att pröva i vilken ordning han skall arbeta med frågorna. Men det är, som Olle Svensson antyder, naturligt att han börjar med en utvärdering och sedan kommer till de tänkbara former som man här kan använda sig av. Jag vill påminna om att det då inte bara är dagspressen som kan vara aktuell, utan att det även kan gälla möjligheterna att i större utsträckning använda t.ex. lokalradion.
Herr talman! Jag är tacksam för det beskedet. Jag hoppas att man då inte skall behöva få två utredningsomgångar, så att utvärderingen först läggs i en särskild utredning som remissbehandlas och att man först därefter tar upp t.ex. frågan om finansieringen och andra frågor som kan bli aktuella. Det skulle i så fall medföra att den här frågan skulle ta längre tid än vad som är nödvändigt. Vidare vill jag gärna betona att det är viktigt att även lokalradion kommer in här. Men det är två principer jag vill hävda: Den ena är att syftet skall vara att tidningarna själva så småningom skall kunna ta ansvaret för utgivningen. Det borde de kunna göra, eftersom de har intäkter på sammanlagt ungefär 5 miljarder kronor. Den andra är att tidningarna skall nå ut till de synskadade samtidigt som andra läsare får del av informationen via den vanliga pressen. Först då tillgodoser man kravet på jämställdhet mellan olika medborgargrupper när det gäller informationsfrihet.
Herr talman! Hans Wachtmeister har — mot bakgrund av uppgifter i pressen om att Tessininstitutets konstsamling i Paris skall ha ställts undan och utställningsrummen målats om för annat bruk — frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att institutet skall kunna fullfölja sin verksamhet enligt riksdagens beslut. År 1971 fastställde statsmakterna riktlinjer och bestämmelser för Tessininstitutets verksamhet i Svenska kulturhuset i Paris. I enlighet härmed har Tessininstitutet till uppgift att ansvara för sina konstoch boksamlingar. Institutet leds av en styrelse med chefen för statens konstmuseer som självskriven ordförande och två andra ledamöter, som utses av regeringen. Styrelsen utser själv sin sekreterare. Det åligger styrelsen att vårda institutets samlingar. Konstsamlingen och de delar av boksamlingen som är knutna till konstsamlingen skall finnas tillgängliga i kulturhuset och utnyttjas i verksamheten där. Tessininstitutets inflytande över samlingarnas användning garanteras genom att institutets styrelse ingår i den referensgrupp som inom Svenska institutet svarar för verksamheten i kulturhuset. Enligt vad jag inhämtat, bl.a. från sekreteraren i Tessininstitutets styrelse, används olika delar av institutets konstsamlingar kontinuerligt i kulturhusets utställningsverksamhet. I stället för att visa ett permanent urval av samlingarna har kulturhusets ledning under senare år försökt åstadkomma en större variation genom att anordna ett antal temautställningar med Tessinsamlingarna som bas. Detta tillvägagångssätt har Tessininstitutets styrelse ställt sig bakom. Det överensstämmer även med Tessininstitutets grundares intentioner. År 1978 företogs en ommålning av väggarna i de s.k. Tessinrummen i syfte att bättre framhäva den konst från olika epoker som visas i rummen. Den vita färgen, som f. ö. är densamma som de franska myndigheterna valt för Louvrens del, har bestämts i samråd med byggnadsstyrelsen. Tessininstitutets styrelse har enligt vad jag inhämtat varit införstådd även med denna åtgärd.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som tyvärr var ungefär vad jag hade fruktat, nämligen att man nere i Frankrike anser att man har gått fram precis så som man bör göra. Jag kanske får trycka på en sak i svaret, där man hänvisar till stadgarna och säger att konstsamlingen skall finnas tillgänglig i Kulturhuset och utnyttjas i verksamheten där. Det är väldigt svårt att tycka attt.ex. en sådan sak som att Carl Eldhs byst över kung Gustav VI Adolf plockats ner i källaren är att hålla den tillgänglig för forskning och kulturutbyte. Det är också väldigt svårt att finna att, när man förflyttar föremålen så slarvigt att en liten medaljong över Karl XI trampas sönder och återfinns i kolkällaren, det är att sköta samlingarna på det rätta sättet. Tessininstitutet har ju en styrelse — det är alldeles riktigt — och ordföranden i den styrelsen är chefen för Nationalmuseum. Men han känner ingenting till om dessa saker. Det är tydligen de två andra i styrelsen som fattar beslut utan ordförandens medverkan. Det kan knappast vara så lämpligt. Fransmännen är ju väldigt måna om sitt kulturarv och har svårt att förstå att vi gömmer undan så värdefulla saker som faktiskt finns i Tessininstitutets samlingar. Där finns Tessinmålningar som i värde uppgår till miljonbelopp. Där finns vidare ett av de åtta kända exemplaren av Charta Marina. Sådana verkligt förnäma kulturskatter plockas undan. Man skyller på att det skall vara variation. Det är riktigt i och för sig, men en variation som medför att man plockar bort det nästan mest värdefulla som finns och gömmer det till förmån för mer tillfälliga utställningar tycker jag nog ändå är litet felaktigt. Jag tycker att det kunde finnas skäl att titta litet närmare på hur styrelsen fullgör sitt arbete. Jag vet att utbildningsministern personligen har en positiv inställning till alla sådana här saker. Men det har inte gått till som det borde göra där nere. Den saken tror jag tyvärr är ganska klar. Det är inte bara pressuppgifter jag stöder mig på, utan jag stöder mig också på till franska ambassaden här knuten personal, som varit där nere och bett att få se Tessinsamlingarna och då fått veta att det är stängt — de visas över huvud taget inte.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat mig om uppföljningen av riksdagens beslut att som sin mening ge regeringen till känna att en systematisk uppbyggnad av forskning om kooperation bör ske och resurser avsättas för ändamålet . Utbildningsutskottet har i sitt betänkande rörande den här aktuella frågan framhållit att utbyggnaden bör komma till stånd genom att de forskningsplanerande myndigheterna i sitt arbete gör de avvägningar som är nödvändiga. Regeringen har genom beslut den 17 januari i år — en månad efter riksdagens beslut i denna fråga — överlämnat utskottets betänkande och riksdagens skrivelse till forskningsrådsnämnden, humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet samt universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå för beaktande.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det är ingenting att anmärka på det — det är formellt helt korrekt. Vad jag kanske saknar är viljan och engagemanget. Även i citatet av utbildningsutskottets betänkande har detta kommit bort. Utbildningsutskottet skrev bl.a. att man ansåg det här vara en mycket angelägen fråga, inte minst mot bakgrunden av de uttalanden som riksdagen gjorde 1970 och 1972. Jag ställde frågan med anledning av en hearing som kooperationsutredningen hade med representanter för forskarsamhället. Vid denna hearing pekade man på det riksdagsbeslut som fattades i december 1979 om att en uppbyggnad av forskning om kooperation skulle ske. Man frågade vad som hänt sedan det beslutet fattades. Forskarrepresentanterna sade att ingenting hade hänt och att det först om det hela följs upp med pengar kanske blir någonting. Över huvud taget verkade det som om riksdagsbeslutet inte var så mycket att bry sig om. När det gäller kooperativ forskning tycks signalerna från riksdagen inte tas på allvar. UHÄ har tydligen inte något större intresse för kooperationsforskning. Det framgår av ämbetets remissyttrande över den motion, 1978/79:730, som bl.a. jag undertecknat och som låg till grund för riksdagens beslut. Man skriver i det remissyttrandet bl.a. att kooperationsforskning hittills inte förekommit i den diskussion som UHÄ fört med intressenter inom och utanför högskolan om uppbyggnad av nya forskningsområden — detta alltså trots att riksdagen 1972 uttalade att det var synnerligen angeläget att forskning och utbildning i kooperation byggdes ut och fick ökade resurser. Det tycks inte finnas ett engagemang i forskarsamhället för kooperationsforskningen, och när det inte gör det är det viktigt att såväl regeringen som UHÄ driver på, så att riksdagens uttalande får någon effekt. Jag beklagar ointresset för den här företagsformen, och jag tycker det är allvarligt att det är på detta sätt. Denna företagsform är kanske den för framtiden intressantaste — det kan genom den gå att finna balanserade lösningar på hur vi skall kunna förena en välfärdsutveckling med hänsynstagande till ekologi och miljö. Det är en företagsform som inte utgår från största möjliga ekonomiska vinst utan från människornas behov och som gör det under ekonomiskt demokratiska former. Det hade varit bra att få ett positivt uttalande om hur angelägen utbildningsministern anser den här forskningen vara, för att på så sätt understryka riksdagens beslut.
Herr talman! Jag vill försäkra Roland Sundgren att när jag skrev på det beslut enligt vilket man överlämnade utskottets betänkande och riksdagens skrivelse till de här berörda organen, så var det ett uttryck för både vilja och engagemang. Jag tror att signalerna kommer att tas på allvar, men det är väl helt enkelt så att man inte haft tillfälle att pröva dessa frågor i anslutning till de anslagsfördelningar och den forskningsplanering som regelmässigt äger rum. Jag är säker på att Roland Sundgrens fråga kommer att vara ytterligare en stöt i rätt riktning.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det senaste uttalandet, för jag tror det är väldigt värdefullt att ett sådant här understrykande sker. Det finns också i utbildningsutskottets betänkande 1979/80:9 ett remissyttrande från forskningsrådsnämnden som jag tycker är hoppingivande. Jag tror att eftersom forskningsrådsnämnden kom till för att först och främst tillvarata det utomvetenskapliga intresset, så kan man tillsammans med humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och UHÄ, och kanske även tillsammans med Stockholms universitet, kunna starta någon form av forskningscentrum eller något inbyggt institut för kooperativ forskning. Jag tycker det är angeläget att det snart görs något, för kooperationsutredningen har alltså initierat en hel del forskning, och det finns nu en utbildning, ett embryo till en fastare forskning på det här området. Men för att inte detta skall så att säga klinga ut är det väldigt viktigt att man tar till vara det som nu gjorts vid Stockholms universitet under de senaste åren. Det har pågått en utbildning, en forskarhandledning, och vi vet hur fort sådant kan försvinna i initialskedet till en ny forskning, om man inte följer upp det. Jag tackar således utbildningsministern för det senaste inlägget. Det andades, tycker jag, värdefull optimism i de här frågorna.

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om vilka resurser svensk folkhögskola får till hösten för kurser för arbetslös ungdom. regeringen bemyndigande att — i den mån arbetsmarknadsläget så fordrar — anordna vissa kurser för arbetslös ungdom på folkhögskolor. Regeringen fick detta bemyndigande. Att regeringen fick bemyndigande innebär att regeringen också tar på sig ett planeringsansvar. I detta fall följer regeringen utvecklingen noga och är beredd att vid behov använda bemyndigandet för att ge folkhögskolan möjlighet att anordna kurser på samma sätt som under innevarande budgetår.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Fjolårets kurser för arbetslös ungdom, som en rad folkhögskolor anordnade, visade sig vara en bra satsning. Folkhögskolor erbjuder ofta en god studiemiljö och har god dragningskraft på ungdom och äldre. Folkhögskolor med internat ger studerande möjligheter till meningsfulla aktiviteter även på fritid. På berörda folkhögskolor, liksom på skolöverstyrelsen, ägnade man mycket intresse och stor flit åt att detta experiment skulle lyckas. Resultaten blev också därefter, nämligen mycket positiva. Kurserna hade avsedd verkan. Ungdomarna har i regel fått arbete eller stimulerats till fortsatta studier efter avslutad kurs. Våra folkhögskolors vana och erfarenheter att arbeta även med socialkurativa uppgifter har naturligtvis i hög grad bidragit till det goda resultatet med dessa kurser. Svensk folkhögskola har återigen visat sin förmåga till förnyelse. Engagemanget appellerar även till ungdom som råkat i svårigheter på grund av samhällsutvecklingen med problem på arbetsmarknaden. Den här kursformen har visat sig vara praktisk och hanterbar. För många ungdomar innebär den aktivitet i stället för passivitet, en ny möjlighet till självförverkligande i studiestimulerande miljö. Det är min förhoppning att statsrådet delar uppfattningen att inte bara ”motsvarande åtgärder kan behöva vidtas även under budgetåret 1980/81”, som det står i budgetpropositionen, utan att resurserna — vid behov — kan utökas till den här angelägna kursformen. Det bör i så fall inte vara svårt att övertala budgetministern, med tanke på den ingående kännedom chefen för budgetdepartementet liksom även utbildningsministern har om svensk folkhögskola. Kursformen bör kunna vara mer elastisk. Det kan finnas behov av kortare introduktionskurser, liksom det kan vara meningsfullt med femtonveckorskurser, som motsvarar ett halvt läsår. Två femtonveckorskurser utgör ett läsår, och två läsår vid folkhögskola är ett gott alternativ för många ungdomar som vill ha gymnasiekompetens. Att jag tagit upp den här frågan i dag beror på den oro som finns inom svensk folkhögskola. Det har inte satts på pränt, men det går rykten om att det skall ”sättas tak” även på folkhögskolan, liksom på studieförbunden. Det är oroande, för det har alltid varit högt i tak inom svensk folkhögskola. Det har blivit dyrare att gå på folkhögskola. Under de senaste fyra åren har elevavgifterna, som numera bestäms i Stockholm, fördubblats i en del fall, utan att studiemedlen på motsvarande sätt räknats upp.

Herr talman! Olle Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag avser att ta initiativ som möjliggör att Sveriges Radio sänder program på estniska. I gällande avtal mellan staten och programföretagen fastställs att programföretagen har skyldighet att ta särskild hänsyn till språkliga minoriteter. Innan riksdagen år 1978 tog ställning till radions och televisionens verksamhet för innevarande avtalsperiod uttalade också kulturutskottet att det var angeläget med en förstärkning av insatserna i fråga om program för invandrare och andra minoritetsgrupper i samhället samt att programmen borde breddas till innehållet och sändas på fler språk. I anslutning till en motion som krävde särskilda program för balter framhöll kulturutskottet vidare vikten av att man inom radioföretagen ägnade särskild uppmärksamhet åt att studera och sätta sig in i den situation vari invandrare och medlemmar av andra minoritetsgupper befinner sig när det gäller att lyssna på radio och se på TV. Avvägningen av vilken omfattning dessa sändningar skall ha och på vilka språk de skall sändas svarar programföretagen själva för.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Esterna är en av de allra största språkliga minoriteterna i Sverige. Esterna har funnits i Sverige sedan andra världskriget, de har arbetat här och betalat skatt. Ändå finns det inga skattefinansierade sändningar i radio på estniska — i motsats till hur det är för en rad andra språkliga minoriteter. Först i och med att närradion infördes har också denna minoritet kunnat få radioprogram för sig själva. Det är en av de många positiva effekterna av närradion. Vi har i Sverige vaknat ganska sent när det gäller olika minoriteters språkliga och kulturella behov. Tidigare menade man i Sverige att invandrare och andra minoriteter så snabbt som möjligt skulle bli ”knäckebrödssvenskar”. Numera inser vi vad det betyder för människor att inte skära av sina rötter. Och därvidlag betyder naturligtvis det egna språket och den egna kulturen väldigt mycket. Självfallet är det programföretagen som bestämmer vilka program man skall sända och på vilka språk. Och det gör man med utgångspunkt i det beslut som riksdagen fattat och som Jan-Erik Wikström citerade. Det innebär att man skall sträva efter att utvidga sändningarna till flera språk. När P 4 införs om tre år, får också programföretagen kraftigt förbättrade Nr 167 förutsättningar att vidga programverksamheten till flera minoritetsspråk. Måndagen den Esterna behöver inte sändningarna för att få information om svenska 9 juni 1980 förhållanden — i motsats till vad som är fallet för en del andra grupper. Sändningarna behövs av kulturella och emotionella skäl, och det är nog så

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i anledning av de svåra biverkningar som användandet av vissa i frågan nämnda bekämpningsmedel förorsakar. Frågan om registrering av bekämpningsmedel prövas av produktkontrollnämnden enligt bestämmelserna i lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Nämndens beslut kan överklagas till regeringen. Medel som kan befaras medföra skada eller som från miljösynpunkt är olämpligt skall inte registreras. UPpkommer misstankar om att ett registrerat medel kan medföra skador kan produktkontrollnämnden återkalla registreringen. I samband med registreringen ger nämnden också föreskrifter för hantering av medlen. Också dessa hanteringsföreskrifter kan ändras om det visar sig behövligt. När det gäller de bekämpningsmedel som tas upp i frågan registrerades de av produktkontrollnämnden 1979. Sedan ett av medlen visat sig ge bl.a. allergiska reaktioner som tidigare undersökningar inte varnat för, återkallade nämnden registreringen för detta medel. För de andra medlen gavs mer detaljerade hanteringsföreskrifter. Enligt gällande lagstiftning är det alltså produktkontrollnämnden som har att pröva frågor om registrering av bekämpningsmedel. Nämnden måste ständigt vara beredd att ompröva användningen av registrerade medel om nya uppgifter kommer fram. Såsom jag har redovisat har omprövning också skett av de nu aktuella medlen.

Herr talman! John Andersson är förhindrad att ta emot svaret av jordbruksministern och har bett mig att göra det. Jag vill tacka för svaret. När DDT förbjöds i skogsbruket, försökte man ersätta detta medel med andra gifter. Förra sommaren blev ett av dessa gifter, nämligen sumicidin, stoppat, eftersom människor som handskades med det fick svåra biverkningar i form av klåda, utslag och andningsbesvär, ja, t.o.m. kraftigt 127 Genom en närmast otrolig inkonsekvens får två andra medel med samma verksamma substans vara kvar. Enligt uppgift ligger just nu en förnyad ansökan hos produktkontrollnämnden beträffande samma gamla gift som stoppades förra året. Den enda skillnaden är en ny förpackning. Skogsarbetarna används helt cyniskt som försöksdjur — billiga försöksdjur. En råtta kostar ju en del att föda upp, men arbetaren har man ju redan. Ja, så här drastiskt kommenterade ett skydssombud för skogsarbetarna det hela. Det inträffade visar att produktkontrollnämnden inte kan följa gällande lagstiftning på området, nämligen lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Den grundläggande principen i denna skall ju, åtminstone enligt vad som åsyftats, vara den omvända bevisbördan. Det är produktkontrollnämndens oförmåga i detta avseende som är den direkta anledningen till frågan. Om det är uppenbart att, som förhållandet synes vara i det här fallet, ett kontrollorgan inte lever upp till de krav som rimligen måste ställas, om det skall fylla någon uppgift, måste väl ändå ytterligare åtgärder vidtas. Det som frågeställaren efterlyser är snabba åtgärder för att skogsarbetarnas hälsa skall skyddas. Det är helt klart att man i detta fall inte kan lita på produktkontrollnämnden.
Herr talman! Jag vill erinra om att det för det första naturligtvis är viktigt att hitta medel som skyddar de plantor det här gäller och som samtidigt icke är hälsofarliga. Bertil Måbrink säger att produktkontrollnämnden inte sköter denna uppgift. Jag vill bestrida det. Jag tycker att produktkontrollnämnden sköter uppgiften väl, med tanke på de förutsättningar som gäller och över huvud taget de svårigheter som är inbyggda i hela denna problematik. Man skall komma ihåg att genomförandet av förbudet mot DDT ur miljösynpunkt var ett stort steg framåt. Samtidigt förlorade man dock det effektiva skydd för alla skogsplanteringar som DDT-användningen gav, och det gällde då att ta fram och pröva preparat som har en motsvarande effekt men som samtidigt är miljövänliga. Jag vill också säga att det är möjligt att överklaga produktkontrollnämndens beslut, i sista hand till regeringen.
Herr talman! Jag kan vara överens med jordbruksministern om att produktkontrollnämnden naturligtvis inte har någon speciellt lätt uppgift. Men som jag sade i mitt första anförande är det litet märkligt att man förbjuder ett medel, i detta fall sumicidin, men samtidigt tillåter användning av två andra medel med nästan exakt likadana biverkningar. Det borde inte vara så stor svårighet för produktkontrollnämnden att sätta stopp också för dessa två medel. Enligt de uppgifter som John Andersson har fått ligger nu, som jag nämnde, hos produktkontrollnämnden en ny ansökan om tillstånd för användning av sumicidin. Som jag också sade är den enda skillnaden den att man har bytt förpackning. Jag hoppas att produktkontrollnämnden kommer att vara uppmärksam i det ärendet. Beträffande giftfrågan vill jag framhålla att det naturligtvis, som jordbruksministern säger, är riktigt att man måste skydda plantorna. Men det finns exempel som visar att man kan sköta jorden och vårda skogen på ett mycket bra sätt även utan användning av gifter. I dessa fall förfar man alltså på ett helt annat sätt än vad som sker i landet i övrigt. Man har satt miljontals plantor, och de har klarat sig oerhört bra, utan att ha blivit utsatta för några insektsangrepp. Jag kan nämna Paul Paulsson i Marks revir i Älvsborgs län som ett sådant exempel.

Herr talman! Oskar Lindkvist har frågat mig av vilka orsaker regeringens ställningstagande i ärendet angående Bromma flygplats fördröjts samt när regeringen avser att fatta beslut i Brommaärendet. Det beslut koncessionsnämnden för miljöskydd meddelade i juli 1979 innebär att Bromma även fortsättningsvis får användas som trafikflygplats med vissa inskränkningar. Bl. a. förbjuds trafiken med Fokker F-28 från den 1 juli 1981. Koncessionsnämndens beslut överklagades av luftfartsverket och ett stort antal sakägare. Besvären remissbehandlades under hösten 1979. Under våren 1980 har det omfattande materialet i ärendet övervägts inom regeringskansliet. Det har därvid framkommit vissa nya uppgifter om bl.a. möjligheterna att begränsa bullret vid flygplatsen. Bedömningen av dessa uppgifter liksom även av de bullerbegränsade villkor koncessionsnämnden uppställt har visat sig svåra och komplicerade. I detta sammanhang bör även nämnas att jag liksom kommunikationsministern under våren uppvaktats av åtskilliga enskilda personer, sammanslutningar och myndigheter, vilka tillfört ärendet uppgifter som bör beaktas när regeringen avgör ärendet. Regeringen har nyligen diskuterat ärendet vid allmän beredning. Mot bakgrund av vad som nu sagts framgår att ärendet är både omfattande och komplicerat. Det bör även understrykas att regeringen har skyldighet att noga överväga alla argument som framförts från olika håll. I jämförelse med andra besvärsärenden av liknande omfattning är den tid under vilken besvären behandlats i regeringen inte på något sätt anmärkningsvärd. Jag vill därför tillbakavisa alla påståenden att regeringens beslut fördröjts. Som kommunikationsministern tidigare uttalat i denna kammare kommer regeringen att ta ställning till ärendet före den 1 oktober i år.

Herr talman! För jordbruksministerns svar tackar jag. I den här frågan försöker ju delar av regeringen att leva så anonymt som möjligt. Därför blev svaret ungefär som väntat — dvs. till intet förpliktande. Trots att frågan har legat länge i departementet har inget beslut tagits. Den 9 maj framträdde dock Anders Dahlgren i morgontidningarna och framhöll att ett beslut kunde väntas före sommaren. Det fanns enligt denna intervju inget skäl till att riksdagen skulle vänta på regeringen i fall av typ Bromma, eftersom det var två olika ärenden. Uppriktigt sagt är jag förvånad över att Anders Dahlgren låter moderaterna — såväl i regeringen som på VD-nivå i Linjeflyg — husera i Brommafrågan som de gör. Att på statsrådsnivå ha hand om miljöärenden innebär att man måste låta folks hälsa och välbefinnande i tvistiga ärenden ha företräde i alla jämförelser. Kan det då vara så svårt att väga in folkhälsans roll för tiotusentals människors välbefinnande i Brommaregionen? Ytterst få ärenden är så grundligt förberedda. När det gäller orsakerna till att regeringens ställningstagande har fördröjts betonas i svaret att regeringen har ”uppvaktats av åtskilliga enskilda personer, sammanslutningar och myndigheter”. Dock räknar Anders Dahlgren för säkerhets skull inte upp vilka myndigheter och sammanslutningar som har uppvaktat honom. I svaret säger han vidare att koncessionsnämndens villkor är ”svåra och komplicerade” och betonar särskilt att beslut skall komma före den 1 oktober i år; han har ju tidigare sagt att det skulle komma före sommaren. En fråga som ofta ställs är denna: Vad väntar regeringen på i detta ärende? Alla instanser som haft det till bedömning säger ju precis samma sak: Jetflyget på Bromma måste bort av sanitära skäl! Flygbuller, avgaser och säkerhetsrisker konstituerar — vart och ett för sig men med större eftertryck tillsammans — en helt oacceptabel områdesmiljö. Stockholms kommunfullmäktige, länets landsting, länsstyrelsen, Stockholms miljöberedning, där alla partierna är precis lika mycket överens, hälsovårdsnämnderna i Storstockholms västerut belägna kommuner, socialstyrelsen, naturvårdsverket, planverket och koncessionsnämnden för miljöskydd — alla har kommit till samma uppfattning, alla gör samma bedömning. Från samtliga är beskedet: Flytta jetplanen till Arlanda! De miljövårdande organ som har arbetat med frågan i åratal bygger sina beslut på de regler och lagar som riksdagen har bestämt. Såvitt nu inte regeringen har för avsikt att ändra bestämmelserna och lindra miljöoch hälsokraven, framstår dröjsmålet som ytterst oacceptabelt.
Herr talman! Jag vill säga till Oskar Lindkvist att någon sådan intervju som han åberopade har jag inte givit. Låt mig också säga att behandlingen av frågan inte har inneburit någon fördröjning av ärendet vare sig för Oskar Lindkvist eller för någon annan som är störd av bullret från Bromma. Vi skall komma ihåg att koncessionsnämndens beslut gäller från den 1 juli 1981. I det avseendet har därför regeringens förhalning i den här frågan, som Oskar Lindkvist uttrycker det, inte varit till men för någon. Det är min förhoppning att regeringen skall kunna fatta beslut inom den närmaste tiden. När kommunikationsministern har sagt att beslutet skall fattas före den 1 oktober innebär det inte att vi måste vänta till den 1 oktober. Så snart ärendet är berett i jordbruksdepartementet är jag inställd på att förelägga regeringen ett förslag till hur frågan kan lösas. Jag hoppas att det skall kunna vara möjligt att göra det under sommaren.
Herr talman! Det är möjligt att Anders Dahlgren inte har gett någon intervju — den finns emellertid återgiven i en av Stockholms morgontidningar av den 9 maj. För säkerhets skull tog jag tidningen med mig hit. Jag uppfattar det ändå så att man har publicerat uppgifterna efter ett samtal med jordbruksministern. Men det som är intressant nu är ju vad Anders Dahlgren säger i sin replik, nämligen att koncessionsnämndens beslut skall gälla. Det innebär att Fokkerplanen skall vara borta från Bromma fr.o.m. den 1 juli 1981. Jag uppfattade det som ett slags garanti från jordbruksministern för att det kommer att bli regeringens beslut. Vad jag vill ha bekräftat är alltså om det är rätt uppfattat att enligt koncessionsnämndens beslut trafiken med Fokkerplanen F-28 skall flyttas till Arlanda senast den 1 juli 1981. Är det jordbruksministerns mening?
Herr talman! Oskar Lindkvist har naturligtvis uppfattat det här alldeles fel — som han ville uppfatta det, inte som jag sade. Vad jag sade var att koncessionsnämndens beslut innebar att Fokkerplanen skulle vara borta från Bromma den 1 juli 1981. Det är ju den frågan som regeringen har att ta ställning till och det är den frågan som vi nu prövar och som vi skall fatta beslut om.

Herr talman! Bengt Wiklund har frågat utbildningsministern om han kan garantera att de synskadade barnen för innevarande och kommande budgetår får tillgång till läroböcker liksom seende barn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. För att förse handikappade elever med pedagogiska hjälpmedel finns fyra rikscentraler — RPH-centraler — i landet, en för synskadade, en för hörselskadade, en för rörelsehindrade och en för särskolan. Den nuvarande organisationen för RPH-centralerna trädde i kraft den 1 juli 1977. Anslaget till RPH-centralernas verksamhet har ökat från ca 3,8 milj.kr. budgetåret 1977/78 till ca 6,2 milj.kr. för nästa budgetår. Isin fråga hävdar Bengt Wiklund att en försämring har skett från början av år 1980 när det gäller läromedel på kassett och i punktskrift. Han avser därvid förmodligen att RPH-SYN via de synskadade elevernas reselärare informerat kommunerna om i vilken utsträckning RPH-SYN är beredd att svara för kostnaderna för de synskadade elevernas läromedel. Om exempelvis en gravt synskadad elev skall ha dubbel uppsättning av läromedel — en att användas i skolan och en i hemmet — får kommunen svara för den ena uppsättningen. Jag vill i sammanhanget nämna att regeringen för budgetåret 1978/79 medgett ett överskridande av anslaget med 425 000 kr. för punktskriftsoch talboksframställning. F. n. bereds inom regeringskansliet en framställning om överskridande även för innevarande budgetår. Inom ramen för det anslag som riksdagen beviljat för budgetåret 1980/81 för RPH-centralernas verksamhet har särskilda medel beräknats dels för inköp av utrustning för datoriserad framställning av punktskrift, dels för talboksframställning. Härtill kan läggas att det från anslaget Stöd för produktion av läromedel utgår medel för bl.a. framställning av punktskriftsböcker för försäljning. Som framgått har regeringen vidtagit flera åtgärder för att de synskadade eleverna skall få tillgång till erforderliga läromedel. Jag förutsätter dessutom att integrationsutredningen i sitt arbete kommer att behandla frågan om läromedelsförsörjningen för synskadade elever.

Herr talman! Bengt Wiklund talar om att jag försöker lugna ner. Det är alldeles uppenbart att Bengt Wiklund i stället försöker skrämma upp. Det går faktiskt inte att tala om att det har skett några inskränkningar. Men jag är väl medveten om att den höjning som skett naturligtvis inte, på grund av inflationen, är så stor som den förefaller. Jag har aldrig påstått och påstår heller inte nu att vi har gjort tillräckligt för de synskadade och f. ö. inte heller för andra handikappade. Det gäller oavsett vilket parti som suttit i regeringen. Vi har långt kvar. Det var just för att få ett bättre beslutsunderlag och mer tyngd i argumenten för insatser för handikappade som jag tillsatte integrationsutredningen. Bengt Wiklund är själv ledamot av den, och jag hoppas att han gör vad han kan för att vi skall få fram ett bättre beslutsunderlag. Jag kan naturligtvis inte kommentera en skrivelse från en rektor som Bengt Wiklund återger. Jag kan bara påpeka att skolan har en ovillkorlig skyldighet att prioritera insatser för de elever som i ett eller annat avseende har problem. Slutligen vill jag säga: Min ambition är alldeles klar. Jag tänker fortsätta att försöka förbättra förhållandena på mitt område för de handikappade, och det gäller också synskadade.

Herr talman! Jag är inte medveten om att jag på något sätt bidragit till att ge debatten någon sorts partipolitisk färg. Jag vill gärna understryka ännu en gång vad Bengt Wiklund sade: vad det handlar om är just att om vi integrerar handikappade elever i skolan måste vi också se till att det finns tillräckliga resurser. Annars skall man inte integrera. Det är därför jag tillsatt integrationsutredningen. Den skall ge svar på frågan om vilka resurser som krävs för att ge stöd åt kommuner, enskilda och handikappades föräldrar så att de kan fatta ett för den handikappade eleven riktigt beslut. I det fallet hoppas jag att Bengt Wiklund och jag är alldeles överens om ambitionen och målinriktningen. Jag kan fortfarande inte kommentera den skrivelse som Bengt Wiklund talar om. Men jag vore mycket intresserad av att få se den.

Herr talman! Martin Segerstedt har mot bakgrund av riksdagens beslut med anledning av regeringens proposition 1979/80:145 om åtgärder för att främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan m.m. frågat arbetsmarknadsministern, om de nya bestämmelserna för arbetsmarknadsutbildning kommer att ge utrymme för den elevrekrytering som krävs för att bibehålla riksyrkesskolorna i nuvarande omfattning. Frågan har överlämnats till mig.
Riksyrkesskolorna i Hedenäset, Torpshammar, Hudiksvall och Gamleby bedriver arbetsmarknadsutbildning för arbetslös ungdom i åldern 16-18 år. I riksdagsbeslutet om begränsning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för denna åldersgrupp togs riksyrkesskolornas verksamhet inte upp. Detta har på skolorna väckt oro för elevrekryteringen och därmed för skolornas fortbestånd.
Riksyrkesskolorna kommer liksom tidigare att under nästa budgetår få rekrytera elever utan hänsyn till de åldersbegränsningar som finns i arbetsmarknadskungörelsen. Riksyrkesskolorna kommer således att även fortsättningsvis stå öppna för arbetslösa ungdomar i åldern 16-21 år.
Kommer de nya bestämmelserna för arbetsmarknadsutbildning att ge utrymme för den elevrekrytering som krävs för att bibehålla riksyrkesskolorna i nuvarande omfattning? Vill statsrådet redogöra för motiven för avslaget?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett positivt svar på min fråga. På en punkt skulle jag dock vilja ha ett klarläggande. Det som är utomordentligt viktigt i det här sammanhanget är att riksyrkesskolorna får behålla sin nuvarande karaktär av riksrekryterande skolor med praktisk inriktning. Jag kan nämna att en elev i riksyrkesskolan har ca 1 000 timmar mer i praktiskt arbete och praktiska övningar än vad en elev i motsvarande utbildning i gymnasieskolan har. Utbildningen ligger därför väl i linje med inriktningen mot mer praktiska inslag i yrkesutbildningen. Dessa skolor fyller ett stort behov för många elevgrupper. Inte minst ger internatformen, med vissa sociala möjligheter, och intagningen utan betygskrav dessa skolor möjligheter att göra en insats för skoltrötta elever. För de berörda kommunerna har skolorna också en icke obetydlig sysselsättningspolitisk betydelse. Kommunerna har satsat medel i lokalerna, och skolorna hyrs ut på tidsbestämda kontrakt till skolöverstyrelsen. Att med lokal rekrytering klara skolornas fortbestånd är inte möjligt. I speciellt flera av Norrlandskommunerna sviktar elevunderlaget i det ordinarie skolväsendet. Riksrekryteringen är därför en nödvändighet. För detta krävs dock att internatformen bibehålls och att det nuvarande bidragssystemet med resebidrag får kvarstå. Med hänsyn till att dessa skolor fyller ett stort behov i sin nuvarande form och har stor betydelse för de aktuella kommunerna vill jag ta upp tidsaspekten. I svaret sägs nämligen att riksyrkesskolorna under nästa budgetår skall få behålla sin möjlighet till elevrekrytering utan de generella åldersbegränsningar som i övrigt skall gälla för arbetsmarknadsutbildningen. Kan vi räkna med att det blir en förlängning av de bestämmelserna även för nästa budgetår?
Herr talman! Jag vill gärna i det här sammanhanget tala om att jag efter samråd med arbetsmarknadsministern har gett tilläggsdirektiv till gymnasieutredningen och därvid gett utredningen i uppdrag att pröva frågan om riksyrkesskolornas framtida roll i vårt utbildningssystem. Riksyrkesskolorna är i dag tämligen isolerade, och det är önskvärt — jag tror att Martin Segerstedt delar den bedömningen — att de integreras med övriga utbildningsmöjligheter inom samhällets utbildningsväsende. Det är säkert tänkbart — i varje fall har jag bett utredningen att fundera på detta — att inordna riksyrkesskolorna i gymnasieorganisationen. Utredningen skall visserligen fundera också på andra lösningar, men mot bakgrund av proposition 145 förefaller mig den nämnda anordningen vara ganska lämplig. Den gymnasieutbildning som vi har försökt tillskapa med proposition 145 har gjorts så flexibel att den skall passa alla ungdomar. Jag är övertygad om att också internatformen behövs som en bit i utbildningssystemet.

Herr talman! Internatformen är den ena delen av systemet med riksyrkesskolor. Den andra delen är att rekryteringen skall ske från ett större område än en gymnasieregion. Det ser jag som den viktigaste delen när det gäller att kunna behålla den nuvarande lokaliseringen och få ett tillräckligt elevunderlag. Som arbetsförmedlare på en riksyrkesskola har jag under många år arbetat med dessa frågor och vet att det är viktigt att man får ett brett rekryteringsunderlag till skolorna. Jag hoppas att statsrådets svar har den innebörden att det skall bli möjligt att få behålla riksyrkesskolorna — detta inte minst av den anledningen att det finns lokaler och en mycket bra anknytning till arbetsmarknaden. Jag hoppas också att vi även i fortsättningen skall få behålla den nuvarande breda rekryteringen till skolorna.

Herr talman! Frida Berglund har frågat om jag vill förklara mitt uttalande om att samhället inte bör ställa krav på hemsjukvårdarnas kompetens. Vidare har Frida Berglund frågat vem det enligt min mening är som skall ha ansvaret för att värna om den sjukes rätt till hygglig omvårdnad även av anhörig i hemmet. Jag utgår från att Frida Berglund syftar på ett program i TV 2 den 20 februari i år som jag medverkade i. Jag vill då först bestämt vända mig mot Frida Berglunds påstående i motiveringen till frågan att jag skulle ha sagt att man inte skall lägga sig i hemsjukvårdarens kompetens. Något sådant Nr 167 onyanserat uttalande har jag givetvis aldrig gjort. Patienter som vill det bör så långt möjligt beredas vård i hemmet. Det är därvid viktigt att hemsjukvården organiseras på olika sätt med hänsyn till patienternas vårdbehov. Därtill kommer behov av hjälp med det dagliga livets aktiviteter och skötseln av hemmet. Jag vill understryka att de medicinska insatsernas kvalitet inte får eftersättas. Samtidigt måste man vara medveten om att vård i hemmet inte i alla avseenden motsvarar de förhållanden som gäller för vård på sjukhus. För patienter som är lämpade för hemsjukvård och som vill vårdas i hemmet spelar bl.a. hemmiljön och trivseln en stor roll. Långtidssjuka patienter med omfattande och kontinuerligt vårdbehov är ofta beroende av även anhörigas insatser. Att helt lita till fast anställd personal dygnet runt för dessa patienter går förmodligen bara i undantagsfall. Anhörigas vilja och möjligheter att medverka i hemsjukvården är därför en viktig förutsättning för sjukvård i hemmet. Patient som vårdas i hemmet kan efter prövning få hemsjukvårdsbidrag av landsting och hjälp av hemsamarit genom kommunen. Avtal har också träffats mellan Landstingsförbundet och Svenska kommunalarbetareförbundet om ersättningsregler i de fall landstinget anställer anhöriga inom hemsjukvården. Även i de fall där huvuddelen av insatserna sker genom personer som saknar sjukvårdsutbildning ser distriktssköterskor, distriktsläkare eller långvårdsläkare regelbundet till patienterna i hemsjukvård. Om patienten skall kunna känna sig trygg är det viktigt att sjukvårdshuvudmannen och primärkommunen tar ett gemensamt ansvar för vårdinsatserna i hemmet. Detta är lika viktigt när en anhörig åtagit sig vården. | Patienten kan bli sämre, den anhörige vårdaren kan behöva avlösning, etc. När en anhörig tar på sig ett vårdansvar är det därför väsentligt att sjukvårdsoch hemvårdspersonalen diskuterar med patienten och dennes anhöriga vad hemsjukvårdssituationen innebär. Den anhörige kan då sägas | vårda den sjuke i hemmet under vissa givna förutsättningar. Det är således fråga om ett delat ansvar. Numera får de anhöriga vårdarna ofta möjlighet till inskolning i arbetet | och fortlöpande instruktion om vården. Jag ser givetvis positivt på detta. Det finns skäl att understryka att frågor om hemsjukvårdens inriktning, | omfattning och organisation ankommer på de olika sjukvårdshuvudmännen att avgöra. | Det pågår en omfattande försöksverksamhet på olika håll i landet med nya vårdformer inom hemsjukvården och långtidssjukvården över huvud taget. | Det är min förhoppning att dessa strävanden skall leda fram till en ökad kvalitet på vården i hemmet och bättre möjligheter för sjuka människor att stanna kvar hemma eller återvända till den egna bostaden efter en sjukhusvistelse.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är glad över att statsrådet har lämnat ett så utförligt svar, av vilket det framgår att hemsjukvård inte i första hand är en fråga om bidrag. En funktionsduglig hemsjukvård förutsätter samverkan mellan patienten, de anhöriga, distriktsvårdens olika befattningshavare, den primärkommunala socialvården och beslutsfattare på central nivå. Det är riktigt att det är sjukvårdsministerns uttalande i TV-programmet Magasinet som är anledningen till min fråga. Många har kontaktat mig, och de har uppfattat detta uttalande på det sättet att sjukvårdsministern har ringa förståelse för vårdarbetarnas situation, insatser och bedömningar. Av svaret framgår att sjukvårdsministern tar avstånd från onyanserade uttalanden, och det tycker jag är bra. För att det inte skall råda någon oklarhet vill jag säga att väldigt många anhörigvårdare gör en beundransvärd insats. Det är de flesta som gör det. Jag har arbetat många år som distriktssköterska i Norrbotten och vet att man har stor tolerans och respekt för människors önskan att leva sitt liv på sina egna villkor. Men toleransen kan i vissa fall bli ansträngd, när man blir vittne till hur hjälplösa människor kan få fara illa. Gamla, sjuka människor, som det ofta är fråga om, kan i vissa fall vara väldigt försvarslösa även i familjekretsen. De kan ha mycket komplicerade relationer till sina anhöriga, och det kan många gånger vara mycket svårt för dem. I sådana situationer upplever man som fältarbetare besvärligheterna, och man kanske t.o.m. känner vanmakt. Det känns orealistiskt att godkänna och kanske t.o.m. bevilja hemsjukvårdsbidrag i fall där uppenbara missförhållanden råder. Som jag ser det står i sådana fall inte många andra möjligheter till buds än att inte bevilja hemsjukvårdsbidrag. En självklarhet för personalen inom primärvården är att stödja anhörigvårdare och se till att hemsjukvårdspatienterna har det bra. Men jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet: Om det blir konflikter och man upplever att patienten inte mår bra, vilka medel skall man tillgripa, om man inte kan tänka sig att låta bli att bevilja hemsjukvårdsbidrag?
Herr talman! Jag skall svara direkt på den frågan att jag tycker det är väldigt viktigt att de myndigheter som har ansvaret för hemsjukvården då tar ett rejält samtal med hemsjukvårdaren och patienten, så att man får frågorna klarlagda. I det speciella fall som togs upp i TV-programmet hade man uppenbarligen inte gjort klart för hemvårdaren hur man såg på vårdinsatsen, utan han hade plötsligt blivit ställd helt utanför beslutsfattandet. Det tycker jag är fel. Jag kan beträffande reportaget säga att jag hade sett det men icke fått bekräftat vad som låg bakom. Under programmets gång sade jag också att jag bara kunde yttra mig om det som då hade visats i TV. Jag är helt medveten om att det kan uppstå mycket komplicerade förhållanden mellan patient och hemsjukvårdare, som kan göra det svårt både för vårdaren och för patienten. Då är det viktigt att vederbörande myndigheter, bl.a. distriktssköterskan, tar personlig kontakt med dem som vårdar patienten för att reda upp vårdsituationen och göra det bästa möjliga av den.
Herr talman! Det var inte min avsikt att vi enbart skulle diskutera ett speciellt fall, utan jag ville få reda på sjukvårdsministerns principiella syn på denna fråga. Sjukvårdsministern sade att man i det aktuella fallet uppenbarligen inte hade talat med anhörigvårdaren. Jag tror att det finns all anledning för sjukvårdsministern att gå igenom de handlingar som finns på socialdepartementet. Sjukvårdsministern kanske då gör en annan bedömning. Man kan inte bara gå efter det som visas i t.ex. TV. I Norrbotten har vi — såvitt jag kan komma ihåg från den tid som jag har varit aktiv som landstingspolitiker och arbetat i den öppna vården — aldrig någonsin försökt att över huvud taget göra någonting utan att kontakta de anhöriga och patienterna. Den första förutsättningen vid hemsjukvård är att man diskuterar med anhöriga och patienter. Men det går inte att tala med alla människor. Jag sade tidigare att det finns mycket komplicerade relationer människor emellan. Det måste man ta hänsyn till, men även i sådana fall ändå försöka se till att patienten mår bra.
Socialutskottet har beslutat att till hösten uppskjuta frågan om en lag mot omskärelse av kvinnor. Samtidigt är det viktigt att ett klart uttalande från svensk sida mot stympning av kvinnor föreligger vid FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn. Jag vill därför fråga statsrådet Holm: Är statsrådet beredd att uttala sig mot stympning av kvinnor och kommer ett lagförslag i denna riktning att föreläggas riksdagen under hösten?
Socialutskottet har beslutat att till hösten uppskjuta behandlingen av frågan om en lag mot omskärelse av kvinnor. Samtidigt är det viktigt att ett klart uttalande från svensk sida mot stympning av kvinnor föreligger inför FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn. Är statsrådet beredd att uttala sig mot stympning av kvinnor, och kommer ett lagförslag i den riktningen att föreläggas riksdagen under hösten?
Socialutskottet har beslutat att till hösten uppskjuta behandlingen av frågan om en lag mot omskärelse av kvinnor. Samtidigt är det viktigt att ett klart uttalande från svensk sida mot stympning av kvinnor föreligger inför FN:s kvinnokonferens i Köpenhamn. Är statsrådet beredd att uttala sig mot stympning av kvinnor, och kommer ett lagförslag i denna riktning att föreläggas riksdagen under hösten?
Herr talman! Maj Britt Theorin, Eva Hjelmström, Bonnie Bernström och Gunnel Jonäng har frågat om jag är beredd att uttala mig mot stympning av kvinnor och om ett lagförslag i denna riktning kommer att föreläggas riksdagen under hösten. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I mitt svar i höstas på en interpellation av Maj Britt Theorin och frågor av Eva Hjelmström och Gunilla André i samma ämne framhöll jag bl.a. följande: ”Med hänsyn till reglerna i läkarinstruktionen och till de straffbestämmel ser som gäller för hälsofarligt kvacksalveri och för misshandel torde, såvitt nu kan bedömas, någon särskild lag med förbud mot omskärelse av kvinnor inte behövas. Om det vid rättslig prövning skulle visa sig att nu gällande lagstiftning inte ger möjlighet att beivra — —— fall av omskärelse, kommer givetvis frågan om särskild lagstiftning att tas upp.” Vad jag då sade gäller alltjämt. Enligt socialstyrelsens uppfattning är rituell omskärelse av flickor och kvinnor ett stympande ingrepp utan medicinskt värde och ej i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Rituell omskärelse är en etniskt betingad sedvänja, ffrämmande för svensk rättsuppfattning. Socialstyrelsen har efter förfrågan till samtliga sjukvårdshuvudmän meddelat att sjukvårdshuvudmännens uppgifter visar att det inom den svenska sjukvården inte förekommer rituell omskärelse av flickor och kvinnor. Inte heller från barnoch skolhälsovården har styrelsen fått uppgifter om iakttagelser som kunnat verifiera misstankarna att sådana ingrepp utförs i hemmen. För att diskutera det fortsatta svenska agerandet i skilda internationella sammanhang har jag tagit initiativ till att en informell arbetsgrupp bildats inom socialdepartementet med representanter för berörda departement och myndigheter. Syftet är att från svensk sida stimulera till praktiska insatser i internationella organisationer och i länder där denna sedvänja är utbredd. Vid Världshälsoorganisationens 33:e generalförsamling förra månaden tog jag upp denna fråga i mitt tal inför generalförsamlingen. Jag betonade att Sverige är berett att aktivt stödja ansträngningarna inom WHO och i berörda länder att bekämpa denna sed. Jag underströk att denna sedvänja har allvarliga medicinska och sociala konsekvenser och att man från svensk sida hälsade med tillfredsställelse att WHO förklarat sig beredd att biträda medlemsländerna med att komma till rätta med detta allvarliga problem. Detta uttalande är enligt min mening ett klart ställningstagande till frågan om omskärelse. Jag vill i detta sammanhang erinra om att motioner har väckts till detta riksmöte i det nu aktuella ämnet. Behandlingen av dessa motioner har uppskjutits till nästa riksmöte. Om det mot förmodan skulle visa sig att omskärelse av flickor eller kvinnor förekommer i Sverige och om därvid svårigheter skulle uppkomma att tolka de bestämmelser som gäller, avser jag att aktualisera frågan om en särlagstiftning mot omskärelse.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Maj Britt Theorin är tyvärr förhindrad att i dag närvara här i kammaren, och därför har jag ombetts att ta emot detta svar. Omskärelse av kvinnor eller stympning, som det egentligen är fråga om, är en så fruktansvärd sedvänja som rymmer allt vad man kan tänka sig av kvinnoförakt och kvinnoförtryck att blotta misstanken om att en sådan stympning förekommer i Sverige måste leda till att vårt samhälle reagerar snabbt och kraftfullt. Därför har krav rests på en lagstiftning mot omskärelse. Det finns, som jag ser det, tre skäl för en sådan lagstiftning. För det första: Medicinsk personal och invandrarkvinnornas organisationer har krävt en lag. De skulle uppenbarligen betrakta det som ett stöd, om vi i Sverige får en lagstiftning mot omskärelse. För det andra: En lagstiftning behöver inte bara komma till för att man skall kunna beivra brott. I detta fall skulle en lagstiftning också betyda att det svenska samhället visar att det inte på några villkor accepterar att der här grymma sedvänjan utövas i Sverige. För det tredje: Om vi i internationella sammanhang skall kunna kräva lagar och förbud i andra länder, är det en styrka för vår trovärdighet om vi har en egen lagstiftning på detta område. Elisabet Holm säger i svaret att hon skall aktualisera frågan om en särlagstiftning, om det mot förmodan förekommer omskärelse i Sverige och om det finns tolkningssvårigheter. Men, som jag sade inledningsvis, blotta misstanken att det förekommer omskärelse i Sverige borde föranleda regeringen att omgående och allvarligt överväga en lagstiftning. Det har nu gått sju månader sedan den interpellationsdebatt hölls då statsrådet blev hårt pressad av riksdagsledamöter från fyra av våra riksdagspartier. Statsrådet sade då: Ar det nödvändigt och visar det sig att det finns en kraftig uppslutning kring en sådan lag, skall vi naturligtvis lagstifta. Under allmänna motionstiden väcktes de tre motioner som omnämns i svaret. Motionernas grundmening var att vi borde lagstifta mot omskärelse. Dessa motioner torde ha ett brett stöd här i kammaren och ute i landet. Inte minst kan man dra den slutsatsen av att en motion är undertecknad av kvinnor från alla riksdagspartierna. Jag kan dessutom försäkra att hela det socialdemokratiska kvinnoförbundet står bakom den motion som Lisa Mattson och Anita Gradin har undertecknat. Socialutskottet hann inte med att behandla dessa motioner under detta riksmöte, men det ärlitet fel av statsrådet att krypa bakom detta faktum. Det var just ett sådant agerande som vi ville undvika. Det kommer säkert att verifieras av andra talare i debatten. Ett antal kvinnor här i kammaren har nu reagerat kraftigt inför den passivitet som regeringen har visat. De har — enligt min mening med rätta — hävdat att det är viktigt med ett klart svenskt ställningstagande inför FN:s kvinnokonferens. Därför hade jag hoppats att Elisabet Holm, då hon har haft god tid på sig att fundera sedan debatten i november, skulle ha kommit fram till att regeringen måste överväga en lagstiftning.

Herr talman! Nu börjar jag faktiskt ilskna till ordentligt. Det är symtomatiskt att frågor som rör kvinnorna djupt på allt sätt förhalas och byråkratiseras i vårt land. Det må gälla smärtlindring eller någonting så djupt förnedrande som stympning. Jag vägrar nu liksom i den föregående debatten att använda begreppet omskärelse. Det är en förskönande omskrivning av denna kvinnomisshandel. Jag tänker inte heller gå in på själva diskussionen om stympning. Den debatten klarade vi av i november här i kammaren. Vi var då i alla politiska partier ense om det avskyvärda i stympningen. Vi var ense om att den aldrig kan betraktas som en kulturfråga. Vi var också ense om att det kunde tänkas finnas behov av lagstiftning, och därför väcktes en fempartimotion om detta i januari. Varför väckte vi den motionen? Vi väckte den av tre skäl: För det första är Sverige ett invandrarland, och en lagstiftning mot stympning av kvinnor uppfattas av invandrarkvinnorna i Sverige som ett skydd för dem och deras barn. De vill ha en sådan här lagstiftning. För det andra är det en opinionsyttring internationellt sett. Och vi hade inför kvinnokonferensen i Köpenhamn hoppats att det inte skulle råda minsta tvivel om var Sverige står i dessa frågor. För det tredje har vi i detta land lagar som skall omfatta alla. Vi har lagar för att uttrycka samhällets missnöje med en viss form av beteende eller åtgärder. Nu säger Elisabet Holm, i likhet med föregående gång, i slutet av sitt svar, att om det skulle uppstå svårigheter att tolka de bestämmelser som redan finns— först då! — avser regeringen att aktualisera frågan om en särlagstiftning mot omskärelse. Jag tycker det är oerhört cyniskt att resonera på detta sätt. Redan debatten har visat att lagen är nödvändig. Detta är inget svar på våra frågor om lagstiftning. Jag tvingas tyvärr ställa den direkta frågan: Skall någon i detta land behöva stympas för att vi äntligen skall få en lagstiftning, och hur lång tid skall det i så fall ta innan vi får denna lagstiftning? Elisabet Holm har haft sju månader på sig — ännu har ingenting hänt.

Herr talman! Jag tackar Elisabet Holm för svaret. Det politiska arbetet är fruktansvärt tålamodskrävande. Och det är ganska frustrerande i början av en politisk insats att upptäcka att det krävs så mycket tålamod, men det lär man sig så småningom att hantera. Men vad man aldrig lär sig att hantera är uppenbar nonchalans, och det är faktiskt vad som präglar det svar som statsrådet Holm givit oss här i kammaren i dag. I november i fjol ägde det rum en intensiv debatt om omskärelse här i kammaren. Den debatten föranleddes av att en svensk läkare uppgav att han utfört omskärelse på kvinnor på svenska sjukhus. Detta dementerades senare. Men trots detta finns det ihärdiga rykten om läkare som får plåstra om småflickor och invandrarkvinnor som kommer till sjukhusen med infekterade sår i underlivet efter primitivt genomförda omskärelseoperationer. Vad som nu måste göras är att slå fast att Sverige är ett invandrarland och att vi måste anpassa vår lagstiftning efter detta om vi också vill erbjuda de nya svenskarna ett grundläggande skydd mot övergrepp. När frågan debatterades här i kammaren förra gången var alla debattörer tämligen överens om att de tekniska hinder mot lagstiftning som sjukvårdsministern anförde inte var något hållbart argument. Vi som debatterade här i kammaren uppfattade också att Elisabet Holm var överens med oss om att det inte var ett hållbart argument. Dessutom sade Elisabet Holm som avslutning: ”Jag har personligen ingen som helst anledning att motarbeta en sådan lagstiftning; tvärtom. Är det nödvändigt och visar det sig att det finns en kraftig uppslutning kring en sådan skall vi naturligtvis lagstifta —— =.” Så sade alltså Elisabet Holm den 19 november 1979. Men ingenting hände, och av det skälet väcktes en motion av samma ledamöter som då debatterade frågan och som nu har ställt frågor. Den motionen har uppskjutits till hösten, men det finns ingen anledning att använda det som argument i detta fall. Det hade funnits skäl för Sverige att reda ut sin egen juridiska och medicinska inställning till fftågan om omskärelse för att med trovärdighet kunna agera i frågan på kvinnokonferensen. Ingenting har alltså hänt. Jag anser att statsrådet borde ha känt ett ansvar för att det lagts fram ett förslag om lagstiftning mot omskärelse. Vi har nu frågat om statsrådet är beredd att lägga fram förslag till en sådan lagstiftning. Vad statsrådet har svarat är nej. Statsrådet är tydligen inte beredd att förbjuda omskärelse i Sverige. Det är upprörande.

Herr talman! Jag ber att på Gunnel Jonängs vägnar få tacka statsrådet för svaret. Gunnel Jonäng har tyvärr inte möjlighet att själv delta i debatten här i kammaren. Jag vill kraftigt understryka att det finns en bred uppslutning i vårt land bakom ett bestämt avståndstagande från denna stympning av kvinnor. Detta framgår bl.a. av denna och tidigare debatter här i kammaren och av de motioner som har väckts till årets riksmöte. Också jag vill beklaga att socialutskottet inte har ansett sig kunna behandla motionerna under våren. Detta kunde nämligen ha betydelse med hänsyn till FN:s andra kvinnokonferens i Köpenhamn i år. Det är därför angeläget att man från regeringens sida gör allt vad man kan för att det skall stå klart och bli allmänt känt inför FN:s kvinnokonferens hur vi i Sverige ser på dessa frågor. Regeringen har här ett tungt ansvar. I likhet med tidigare debattörer vill också jag rikta kritik mot att regeringens arbete när det gäller lagstiftningsfrågan tycks vara beroende av en rättslig prövning eller att man åtminstone först kan påvisa att stympning i praktiken har ägt rum i vårt land.

I de här frågorna får inte rymmas minsta tvivel om den svenska inställningen. Jag hälsar med tillfredsställelse att sjukvårdsministern har meddelat att hon tagit initiativ till en informell arbetsgrupp inom departementet. Detta är säkerligen av värde för det fortsatta arbetet. Jag anser också det är bra att sjukvårdsministern har agerat på Världshälsoorganisationens generalförsamling nyligen, men det är angeläget att vi snabbt når resultat här på hemmaplan i lagstiftningsfrågan. Detta har betydelse inte minst för opinionsbildningen.

Herr talman! Jag har velat invänta riksdagens beslut med anledning av de motioner som avlämnades i januari. Det har varit omöjligt för mig att förutse att socialutskottet skulle uppskjuta behandlingen av dessa motioner till hösten. Jag tycker dock att jag inte har varit overksam när det gäller den här frågan. Det råder som jag ser det inte minsta tvivel om var vi står. Jag villi det sammanhanget återigen hänvisa till mitt anförande inför Världshälsoorganisationen i maj. Av dem som stod upptagna på den långa talarlistan var jag såvitt jag förstår den enda som tog upp den här frågan — jag får dock göra en reservation för de talare som stod sist på talarlistan, eftersom jag inte var närvarande när de höll sina anföranden. Jag bemöttes över huvud taget inte med anledning av detta inlägg. Jag tog också upp dessa frågor när jag besökte Sudan i januari i år. Vid det tillfället träffade jag ledande representanter för bl.a. kvinnoorganisationer och läkarorganisationer i Sudan. Därvid framkom att man är klart medveten om de hälsorisker som är förbundna med seden, varför man också målmedvetet arbetar för att avskaffa den. Seden är i lag förbjuden i Sudan. Icke desto mindre är den alltjämt mycket utbredd. Lagstiftning är uppenbarligen inte ett effektivt vapen mot den här seden. De ansträngningar som görs för att man skall komma till rätta med problemet inriktas på insatser på hälsoupplysningens och undervisningens område. En ökning av den allmänna bildningsnivån underlättar tvivelsutan mottagligheten för hälsoupplysning på detta liksom på andra områden. Man är alltså medveten om problemet, och man hyser i de här länderna en förhoppning om att den här diskussionen också kommer att föras vid kvinnokonferensen i Köpenhamn. Det var just med tanke på den konferensen som jag gjorde mitt inlägg i Världshälsoorganisationen.
Herr talman! Statsrådet Elisabet Holm framhöll att hon inte hade velat lägga fram något förslag, därför att riksdagen först skulle behandla frågan. Men anledningen till att vi väckte motioner var just att statsrådet inte gjorde någonting. I debatten den 19 november förutsattes att statsrådet skulle återkomma till riksdagen med ett lagförslag, men något sådant kom inte. Då väckte vi de motioner som riksdagen senare kommer att behandla. täcker inte det här. Socialstyrelsen har ju uppfattat saken så, att omskärelse Nr 167 är någonting som kvinnorna själva vill få utförd. Därför måste det stå klart uttryckt i lagen att omskärelse inte är tillåten.
Herr talman! Statsrådet Elisabet Holm hänvisade till socialutskottet, men jag vill instämma i Bonnie Bernströms svar. Anledningen till att vi väckte motioner var just den att regeringen vägrade att ta sitt ansvar och lägga fram förslag till lagstiftning mot stympning. I stället för det cyniska besked som statsrådet Elisabet Holm ger i slutet av sitt svar kunde hon ha sagt att hon tänker verka för att en sådan här lagstiftning kommer till stånd. Det var ju också vad Elisabet Holm var inne på när vi diskuterade frågan i november. Men nu är det uppenbarligen inte aktuellt längre. Sedan den internationella bilden. Alla som diskuterar denna fråga vet ju att det är svårt att verka för en internationell opinion. Tidigare har ju Förenta nationerna vägrat att ta i frågan ens med tång just därför att den är så känslig. Då är det naturligtvis positivt att Sverige agerar i olika internationella sammanhang. Men just därför måste vi också ha någonting i ryggen. Våra egna invandrarkvinnor kräver detta som skydd för sig själva och sina barn. Det vore alltså bra, om man i lag klart sade ifrån att omskärelse är förbjudet. Så har inte skett, utan här råder det osäkerhet om huruvida vi accepterar stympning eller ej.
| Herr talman! Jag vill inte påstå att Elisabet Holm har varit overksam i denna fråga. Det har ju redovisats en hel del bra saker i svaret. Men nu är det julagstiftning vi diskuterar och där tycker vi alltså att Elisabet Holm har varit overksam. Det hade varit bra, om vi inför kvinnokonferensen av det ansvariga statsrådet hade kunnat få ett uttalande om att Sverige tänker verka för införande av en lag mot omskärelse. Om Elisabet Holm gör samma bedömning som hon gjorde i november i interpellationsdebatten, nämligen att en av de grundläggande förutsättningarna är att det finns en bred i uppslutning bakom en sådan lagstiftning, behöver hon med tanke på vad som redan har sagts i denna kammare knappast vara rädd för att det inte finns en sådan bred uppslutning i riksdagen.
Herr talman! Utan tvivel hade det varit önskvärt om det hade kommit ett besked redan i frågesvaret om sjukvårdsministerns principiella syn i lagstiftningsfrågan.

Sjukvårdsministern har fortfarande möjlighet att ge ett besked här i kammaren. Det finns fortfarande möjlighet att deklarera regeringens 145 bestämda vilja att åstadkomma resultat på lagstiftningsområdet under den korta tid som återstår innan kvinnokonferensen börjar. Det finns alla skäl att ta fasta på de positiva inslag som finns i frågesvaret och på det faktum att sjukvårdministern har agerat på olika sätt i dessa frågor. Men nu gäller det att se till att det också åtföljs av ett lagstiftningsarbete, så att vi snabbt kan försäkra oss om att vår lagstiftning ger ett skydd mot denna stymping av kvinnor.
Herr talman! Det är verkligen att ha pretentioner på snabbhet när det gäller lagstiftningen. I slutet av november hade vi debatten här i kammaren och ungefär samtidigt med den tillsatte jag beredningsgruppen inom departementet, som jag omnämnde i mitt svar. Socialstyrelsen påbörjade sin undersökning av om det hade förekommit sådan här stympning i landet — för att kunna lagstifta måste man ha ett någorlunda vederhäftigt underlag. Sedan kom dessutom motionerna i början av januari, och jag har alltså velat invänta riksdagens beslut med anledning av motionerna. Jag väntar fortfarande på det, och jag kunde inte ana att man skulle skjuta upp behandlingen av motionerna. Jag har klart deklarerat mitt ställningstagande i den här frågan, dels här i kammaren, dels vid Världshälsoorganisationens generalförsamling i Gene
Herr talman! Vi kan inte säga att det är upprörande att det inte låg något lagförslag på riksdagens bord före allmänna motionstiden i januari. Vad som däremot var irriterande under den allmänna motionstiden var att det inte kom några signaler om att ett sådant lagförslag var på väg trots det svar som sjukvårdsministern gav här i kammaren, som signalerade att ett lagförslag skulle komma. Nu tycker jag ändå att det verkar som om Elisabet Holm inser att det som finnsi dag i läkarinstruktionen inte är heltäckande. Varför inte nu säga, att vi måste lägga fram ett förslag om förbud mot omskärelse — för att vi skall slippa få ett praktikfall, som driver fram en lagstiftning? Den kvinnliga omskärelse som äger rum i andra länder är en fruktansvärd händelse, och om det finns risk för att det skall äga rum här i Sverige måste vi vara förutseende. Sverige är ett invandrarland, och detta måste vi acceptera också i lagstiftningen.
Herr talman! Jag tycker att sjukvårdsministern fortfarande glider undan själva den centrala frågeställningen, nämligen om hon vill verka för en lagstiftning mot stympning eller inte. Det går att svara ja eller nej. I övrigt tror jag att vi alla som debatterar frågan är helt överens — och det framhöll jag också i mitt första inlägg — om det avskyvärda i den här formen av kvinnomisshandel. Men vad vi nu diskuterar är lagstiftning. Är Elisabet Holm beredd att, i likhet med oss fyra andra och våra partier, verka för att en sådan lagstiftning kommer till stånd eller inte? Ja eller nej?
Herr talman! Jag kan svara att jag är villig att medverka till att en sådan lagstiftning kommer till. Men jag kan icke garantera att den skyddar kvinnor och flickor från stympning av detta slag. Den har icke gjort det i andra länder. Därför är det ingen garanti att den gör det i Sverige. Men jag skall medverka till att en lagstiftning kommer till.
Herr talman! Om lagar hade en sådan effekt att de verkligen förhindrade all kriminalitet vore det fantastiskt. Då skulle vi ha löst många av problemen i vårt samhälle. Men nu är det inte så. Det är viktigt att ha en lagstiftning för att minska brottsligheten. Moderater brukar ju också vara inne på den linjen.
Herr talman! Jag tackar sjukvårdsministern för det positiva beskedet att hon kommer att verka för en sådan lagstiftning. Att en lagstiftning inte är någon garanti är vi väl alla medvetna om. Det gäller t.ex. barnmisshandel också. Där hävdades att en lagstiftning skulle vara verkningslös, men den är ju inte verkningslös så till vida som den mycket klart markerar samhällets avståndstagande från barnmisshandel. Därför tyckte vi den lagstiftningen var positiv. Därför är det bra att vi nu är helt överens om att det skall komma en lagstiftning på detta område.
Herr talman! Jag hälsar med glädje statsrådets besked att hon är villig medverka till att en lagstiftning kommer till stånd. På detta område kommer väl den nya invandrarutredningen att ta upp frågor som är av betydelse för mäns och kvinnors villkor och deras relationer, familjeliv och annat. Men det förtjänar understrykas att behandlingen av denna fråga inte får dröja ytterligare. Här måste vi få en förändring snabbt. Därför hoppas jag att, när det nu hittills varit en sådan tidsutdräkt när det gäller genomgången av lagstiftningen och arbetet på en ny lagstiftning, man nu från regeringens sida kommer att ta itu med dessa frågor med största skyndsamhet.
Herr talman! Jag vill också bara tacka sjukvårdsministern för det sista beskedet. Syftet med den här frågestunden och det här meningsutbytet har blivit uppfyllt. Vi är överens. Det är bra. Tack!

Herr talman! Torkel Lindahl har frågat mig om jag anser det möjligt att undvika den planerade kortsiktiga ombyggnaden av väg E 6 vid Rabbalshede. Den av vägverket fastställda arbetsplanen för väg E 6 vid Rabbalshede har överklagats till regeringen. Beredning av ärendet pågår f. n. Som ett led i detta arbete avser jag själv att på ort och ställe studera vägavsnittet. Jag vill därför inte nu ta slutlig ställning till Torkel Lindahls fråga.
Lokalbefolkningen motsätter sig bestämt den föreslagna ombyggnaden, som inte löser problemen med trafikfällorna i området utan medför klara nackdelar för Rabbalshede samhälle. Rabbalshedeborna är beredda att stå ut med den nuvarande sträckningen tills den planerade permanenta omläggningen av E 6:an kan göras. Anser statsrådet det möjligt att undvika den planerade kortsiktiga ombyggnaden av väg E 6 vid Rabbalshede?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
Den låter t.ex. trafiken fortfarande stryka förbi skolan, antagligen i högre fart än i dag. Just vid den skolan har det inträffat flera tragiska olyckor. Det finns dessutom planer på en helt annan och mer långsiktig ombyggnad avE 6 i området. Det är risk för att den föreslagna ombyggnaden kommer att försena den permanenta omläggningen av vägen. Mot den bakgrunden tycker jag det är mycket berömvärt och bra att statsrådet själv vill studera förhållandena på ort och ställe. Jag är övertygad om att detta kommer att bidra till en bättre lösning av frågan.

Herr talman! Lennart Nilsson i Vännäs har frågat mig hur jag ser på effekterna av en indragning av arbetsområdet i Vännäs både ur serviceoch trafiksäkerhetssynpunkt liksom dess påverkan på sysselsättningen i kommunen. Allmänt gäller för samtliga statliga verk och myndigheter att de fortlöpande skall se över sin organisation samt effektivera och rationalisera verksamheten. Detta är särskilt angeläget i nuvarande statsfinansiella Riksdagen har — senast nu i vår — uttalat att det är nödvändigt att vägverket fortsätter rationaliseringen av sin organisation och att detta är en förutsättning för att vägverket skall kunna garantera en rationell och effektiv driftverksamhet. Den nuvarande arbetsområdesindelningen går i stort tillbaka till 1940-talet då vägväsendet förstatligades. Sedan dess har en omfattande samhällsoch vägutbyggnad skett, vilket har lett till ändringar i transportoch resandemönstret. Arbetsmetoderna har också förändrats. Det finns således även utifrån dessa utgångspunkter all anledning att se över verkets organisation och bl.a. anpassa verkets resurser till den nuvarande trafiken så att totalt sett en bättre väghållning kan uppnås. När det gäller arbetsområdet i Vännäs har vägförvaltningen i länet utrett organisationsfrågan. Utredningen remitterades till berörda organ i länet under föregående vecka. Något beslut i ärendet har således inte tagits av vägverket.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Orsaken till frågan är den reaktion som framkommit från både de anställda och kommunerna efter vägverkets information om den planerade indragningen. Den här indragningen var aktuell också för ca tre år sedan, men sedan dess har man mest hört talas om en indragning av Fredrika. Enligt vad jag förstår nu har man tänkt ta en större tugga, varvid man sväljer både Fredrika och Vännäs. Vad som oroar mest är försämringen av service men också den betydelse indragningen får för sysselsättningen, eftersom vägförvaltningen är en rätt stor arbetsgivare i kommunen. När det gäller servicen medger också vägverket i sin PM att den kan försämras, framför allt sommarservicen. Hur man skall kunna hålla en godtagbar vinterservice kan varken anställda eller andra förstå. Planen innebär att servicen skall utgå från andra områden, och Vännäs kommer i det sammanhanget att ligga längst bort från samtliga dessa. Till detta kommer att vägförhållandena är ganska svåra i det här området med trafikfarliga vägkorsningar, bl.a. mellan vägarna E 79 och 92, där det också finns en stark trafik. En annan avgörande faktor är att Vännäsområdet har betydligt fler grusvägar än exempelvis Umeå — 225 km mot Umeås 165 km — vilket innebär mycket tomkörning. Det är tre mil från Vännäs till Umeå eller till Bjurholm. Till Vindeln och till Nordmaling är det 35-40 km. För att nå de vägarna måste man med andra ord göra tomkörningar. För personalen innebär det att man först skall åka ut till de här platserna, sedan hämta maskinerna, därpå skall man göra sitt jobb, så skall man åka tillbaka med maskinerna och slutligen fara hem själv. Det kan inte vara rationellt — det bedöms i vart fall inte så av dem som jobbar med det här. Betydelsen för sysselsättningen är också, som vi ser det, undervärderad. Att skaffa ersättning för detta bortfall av arbetstillfällen kostar stora pengar i form av regionalpolitiska insatser. Med andra ord tar staten här med den ena handen och ger tillbaka med den andra. Här behövs samordning. Jag hoppas att det svar jag har fått innebär att kommunikationsministern inser behovet av att bevara arbetsområdena i Vännäs och Fredrika. Detta gäller ur både serviceoch regionalpolitiska synpunkter.
Herr talman! Det är ju inte så att man behöver åka tomkörning tillbaka, utan maskinerna står kvar vid arbetsområdet. I det fallet är det alltså fel. När det gäller frågan om Fredrika och Vännäs är det ju så att vägverket inte skall bedriva regionalpolitik, utan regionalpolitiken skall bedrivas samlat av statsmakterna. Redan för ett halvår sedan tog jag här i kammaren upp frågan om att man kan diskutera det riktiga i att dra in ett antal arbetstillfällen av typen vägstationer, fyrplatser, en stins vid järnvägen eller något sådant för att sedan ersätta dessa med andra och ofta dyrare arbeten via arbetsmarknadsdepartementet eller AMS. Vi håller på att se över den här frågan, men man måste ha klart för sig att vägverket inte skall bedriva sysselsättningspolitik. Vägverket skall bedriva en rationell politik från sina förutsättningar. Om det sedan finns andra och övergripande skäl skall det till öronmärkta pengar för den typ av insatser som det här skulle vara fråga om. Man kan inte begära att vägverket skall ta sådant över sin ordinarie stat. I det här fallet är det heller inte fråga om att dra in arbetstillfällen. Arbetstillfällena blir i och för sig kvar, men de blir kvar på ett annat ställe i länet. Det gör faktiskt situationen ännu svårare. Vi måste emellertid ha klart för oss att vi måste dra en gräns mellan å ena sidan de rationaliseringar som vägverket skall göra och å andra sidan sysselsättningsåtgärder. Men jag håller med om att det inte alltid är särskilt bra att dra in arbetstillfällen på ställen där det ändå kan finnas skäl att ha dem för att sedan i stället skapa jobb via AMS. Det är en inte riktigt bra rundgång.
Herr talman! Jag tolkar kommunikationsministerns svar så att man ändå tänker ta vissa regionalpolitiska hänsyn när man skall behandla den här frågan, och det tycker jag är positivt.
Banan Boden-Haparanda utgör en flaskhals i fråga om gränstrafiken Sverige-Finland.
Sedan är det ju inte alltid så att de insatser som är rationellast på papperet fungerar bäst i praktiken. Speciellt i den här frågan där det gäller service och trafiksäkerhet är det väldigt olika uppfattningar.
Då det såväl från företagare som från kommuner påtalats bristande vagnskapacitet på Tornedalsbanan, vill jag till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet ställa följande fråga: Är statsrådet beredd att medverka till att man inom de ekonomiska ramar som fastställs för upprustning av SJ:s vagnpark även reserverar medel för en förbättring av fraktgodstrafiken från Finland över Haparanda?

Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att man inom de ekonomiska ramar som fastställts för upprustning av SJ:s vagnpark även reserverar medel för en förbättring av fraktgodstrafiken från Finland över Haparanda. Det ligger enligt praxis inom SJ:s eget ansvarsområde som affärsverk att prioritera sina investeringar inom givna ramar. SJ bedömer enligt denna praxis självständigt lönsamheten av olika investeringar och bestämmer vilka vagnar som skall anskaffas. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att regeringen har gett SJ i uppdrag att redovisa en långsiktig projektindelad plan över SJ:s investeringsbehov under den närmaste 10-årsperioden. Uppdraget skall vara klart senast den 1 september, vilket innebär att riksdagen kommer att behandla det i nästa budgetarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, som jag fått trots att kommunikationsministern har vissa svårigheter att förflytta sig. Beklagar. Vi har fått veta förklaringen till det inträffade. Annars hade jag frågat kommunikationsministern om han möjligtvis åkt Tornedalsbanan och därvid ådragit sig skadan. Det hade i så fall också varit en plausibel förklaring. Det är nämligen ett stående skämt på SJ:banan i Tornedalen att man där — för att undvika personskador — borde ha säkerhetsbälte. Från 1976 har jag vid skilda tillfällen tagit upp frågan om upprustning av Tornedalsbanan. Bandelen Boden-Haparanda behöver justeras i höjdled för att eliminera tjälförskjutningar. På finsk sida har man gjort dessa satsningar för att skapa förutsättningar för snabb och tyngre spårbunden trafik över riksgränsen till Sverige, och med ökad komfort och säkerhet. Som jag framhåller i frågan utgör banan Boden-Haparanda en flaskhals i fråga om gränstrafiken Sverige-Finland. Godstrafiken på banan visar en klar trend: en ökning år för år. Jag utgår ifrån att kommunikationsministern delar min uppfattning att det är särskilt viktigt att trafiken flyter utan gnissel, i synnerhet vid våra gränser. Det är en nordisk angelägenhet och en internationell angelägenhet att så sker. Med god vilja skall inte våra riksgränser behöva utgöra flaskhalsar i internationell trafik. Vi svenskar har satt en ära i att i synnerhet inte nordbor skall behöva möta Krångelsverige redan vid våra gränser. Det är var och varannan dags problem att SJ inte kan ställa upp med vagnar på den här bandelen. Man har sökt utröna vad det kan bero på att SJ:s vagnar inte når ända fram, dvs. till Haparanda, trots beställningar. Man har kommit till följande plausibla förklaring: Sverige är ett långt land. När tågsätt är på väg norrut decimeras tågsätten, och vagnarna når inte fram till gränsen i Haparanda. Man kan förstå vad det betyder för industrier och företagare att på grund av SJ:s brist på godsvagnar inte i tid få avsättning för produkterna. Det kan röra sig om avsevärda belopp per dygn, och veckolånga förskjutningar i SJ-transporter kan äventyra lönsamheten i företagen. Man förlorar i konkurrenskraft. I lokaltidningarna har också bristen på motorvagnar för persontransport påtalats.

Herr talman! F. n. är det vissa problem uppe i de här trakterna på grund av att vi har en sjöfartskonflikt i Finland och en hamnstrejk i Sverige. Normalt sett skall det inte vara några kapacitetsproblem för godstrafiken från Finland över Haparanda. Jag tycker att man skall prioritera där det är mest lönsamt — det är SJ:s jobb att göra detta, och det tror jag också att SJ gör. Men Kerstin Nilsson var ju häromdagen med om att rösta fram ytterligare pengar till Öresundsvarvet. När vi för någon månad sedan diskuterade SJ:s budget sade jag att vad SJ behöver i dag är inte en färja som vi bygger vid Öresundsvarvet till en kostnad av 90 milj.kr. mer än vad den är värd, utan SJ behöver lok — ellok byggda av ASEA i Västerås, vilket ger jobb för svenska jobbare i Västerås. SJ behöver också diesellok, som byggs vid NOHAB i Trollhättan, vilket även ger jobb åt svenska jobbare. SJ behöver personvagnar, som Kerstin Nilsson säger, och sovvagnar. Dessa byggs vid Kalmar Verkstad av svenska jobbare. Och SJ behöver godsvagnar, godsvagnar och åter godsvagnar — dessa vill vi skall byggas av svenska jobbare i Gävle. Men så länge Kerstin Nilsson och hennes partikolleger gång efter annan ser till att pengarna går till Öresundsvarvet, då bygger vi färjor för 90 miljoner mer än de är värda och får inte de godsvagnar som Kerstin Nilsson och jag anser att vi behöver. Så fel prioriterar riksdagen besluten. Kerstin Nilsson tryckte själv på den knappen.
Herr talman! Det finns inofficiella uppgifter som jag inte direkt kan referera till men som jag är säker på är riktiga. De ger vid handen att vi från SSAB-verken NJA i Luleå skulle kunna exportera järn och stål via järnväg till Eurasien, om den här delen av den svenska stambanan kunde ta emot sådana transporter. När det gäller prioritering i fråga om nordisk trafik ber jag f. ö. att få hänvisa till nordiskt samarbetsavtal, överenskommelsen om samarbete på transportoch kommunikationsområdet, som trädde i kraft 1973. Haparandabanan är den svagaste länken i den väldiga järnvägskedja som förenar öst och väst, alltifrån Ferrovie Italiane till transsibiriska järnvägen. Det är med tanke på framtiden viktigt att denna flaskhals i fråga om järnvägskommunikationer undanröjs. Nr 167 Jag vill mot denna bakgrund passa på att inbjuda kommunikationsminis SSA Måndagen den tern att — vid tillfälle — företa en resa på Tornedalsbanan.
Herr talman! Jag är djupt tacksam över alla de inbjudningar jag får att göra olika resor. Jag reser så mycket tygen håller. Vi får väl se om jag hinner med att åka även denna bana. Men det intressanta när det gäller prioritering är att just i detta län, Norrbottens län, har statens järnvägar tilldelats 250 milj.kr., tror jag det var, för att rusta upp malmbanan. Det är en investering som inte heller är fullt ut lönsam. Det är möjligt, om Kerstin Nilsson har rätt, att det i så fall varit bättre att prioritera den här banan, men några kalkyler på den sidan har jag inte. Men vi kommer inte ifrån att så länge vi här i landet styr miljard efter miljard till verksamhet som inte är produktiv får vi inte råd med de produktiva investeringarna. Det är faktiskt produktivt att investera i godsvagnar till statens järnvägar. Tänk på det när Kerstin Nilsson nu åker hem till Norrbotten på sommarlov! Hade inte ni socialdemokrater varit så generösa i varvsfrågan, hade vi haft mer pengar i landet att satsa på sådant som lönar sig. Jag hoppas att den visheten skall sprida sig över hela landet.
Herr talman! Jag sade att Tornedalsbanan utgör en flaskhals i den väldiga euroasiatiska järnvägskedjan. Det är den svagaste länken i en kedja av internationella kommunikationer. Och en kedja är aldrig starkare än den svagaste länken.

Herr talman! Anders Gernandt har frågat arbetsmarknadsministern vilken status statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har i förhållande till statliga arbetsgivare. Frågan har överlämnats till mig. Anders Gernandt har vidare frågat mig hur jag bedömer televerkets ställningstagande i ett aktuellt uppfinnarärende, och verkets rättsliga förhållande till ett utlåtande från nämnden för arbetstagares uppfinningar. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att på 153 begäran av domstol, arbetsgivare eller arbetstagare avge utlåtanden i frågor som avser tillämpningen av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar. Sådana frågor kan röra t.ex. storleken av den ersättning som en anställd är berättigad till när hans arbetsgivare har övertagit rätten till en uppfinning som har gjorts av den anställde. Nämndens utlåtanden är enbart rådgivande. Parterna är alltså inte bundna av nämndens bedömning. I sista hand får tvister i sådana ärenden avgöras av domstol. Vidare vill jag framhålla att nämndens rådgivande ställning även gäller gentemot statliga myndigheter och att televerket självständigt skall bedöma om verket skall följa nämndens rekommendation i ett visst ärende.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Adelsohn för svaret på min fråga. Jag utgår från att även arbetsmarknadsministern, under vilken statens nämnd för arbetstagares uppfinningar är inordnad, har sin andel i svarets innehåll. Alla anställda uppfinnare har länge haft en förhoppning om att nämndens utlåtanden, bl.a. i ersättningsfrågor, skulle ha en betydande kraft och status gentemot de arbetsgivare som berörs av de behandlade frågorna. Men statsrådets uttalande och televerkets mycket nonchalanta behandling av det ärende som gav anledning till min fråga har åter givit aktuell bekräftelse på att nämndens status i förhållande till myndigheter och statliga verk är mycket svag. Vad skall vi då ha nämnden till, frågar många uppfinnare. Även om den i många fall tycks stå på uppfinnarnas och arbetstagarnas sida har dess utlåtanden bara rådgivande karaktär och behöver tydligen inte följas. Är det verkligen så man skall uppfatta nämndens funktion? Det är inte bara den ensamme uppfinnaren som bidragit till att ge televerket miljonvinster som vill veta sanningen och bevaka sina rättigheter. Tusentals anställda idégivare och uppfinnare i hela landet har sin uppmärksamhet riktad på just detta fall. Jag kan inte begära att statsrådet Adelsohn skall kunna ge ett tillfredsställande besked här och nu — utöver det han lämnat i svaret — men jag vill begagna tillfället att göra mig till talesman för alla de hittills orättvist behandlade uppfinnarna och för de många inom landet som förhoppningsvis kommer att bidra till vårt lands tekniska utveckling i fortsättningen. Allt fler myndigheter, företag, politiker och enskilda människor har äntligen kommit till insikt om värdet av seriösa uppfinningar och idéer. Det står alltmer klart att vår exportindustri inte längre får hoppas på att enbart rationaliseringar inom området traditionella produkter skall kunna ge fortsatta exportmöjligheter. Även de flesta andra länders industrier tillverkar ju snart de vanligaste traditionella produkterna. Vad vårt land därför måste konkurrera med på världsmarknaden är nya, unika produkter — och man måste sälja dessa så länge det går. Det är därför som uppfinnarna är så viktiga, det är därför som vi måste lära oss att ta väl vara på dessa människors speciella förmåga. Vi måste i betydligt högre grad än hittills uppmuntra och stödja dessa teknikens Nr 167 konstnärer. Jag har följt förhållandena på detta område i mer än tio år och Måndagen den känner därför väl till uppfinnarnas mycket svåra situation, inte minst i 9 juni 1980 förhållande till de företag och statliga verk som vill dra nytta av uppfinnarnas speciella anlag och kunskaper. Om statens nämnd Nu kan kanske kommunikationsministern hjälpa till och förbättra det hela med några vänliga ord till uppfinnarna.
Herr talman! Om jag kan säga några vänliga ord till uppfinnarna vet jag inte — det är kanske att begära för mycket. Men enligt vad jag har inhämtat har televerket normalt sett alltid brukat följa nämndens råd. Detta lär vara det enda fall när televerket inte gjort det, så nämnden spelar nog en betydande roll. Det här särskilda fallet kan naturligtvis ingen av oss uttala sig om med säkerhet. Men så länge televerket nästan alltid följer nämnden, tycker jag det verkar som om det fungerar bra. Vad som i det här särskilda fallet gjort att televerket inte följt nämnden vet jag inte. Men uppfinnare har ju alltid möjlighet att gå till domstol i sista vändan, om det skulle behövas. Hittills har det tydligen inte behövts, utan det hela har fungerat ganska bra. Det har heller inte hittills framförts några krav på att den här nämnden skulle få något annat än en rådgivande funktion. Det har ansetts vara en styrka för nämnden att den varit rådgivande, för det har medfört att dess bedömningar kunnat göras mycket friare än om de skulle göras med de krav som ställs exempelvis på en domstol.
Herr talman! När det gäller det här fallet har jag läst ganska mycket av de papper som varit tillgängliga, och enligt den bedömning som jag kunnat göra har det varit speciellt illa ställt i detta fall. Det förefaller mig som om televerkets jurister har en mycket mera positiv och för uppfinnaren hygglig syn på frågan än de har kunnat skriva om med hänsyn till den inställning som verkets ledning har. Vi kan väl använda andra fora för att fortsätta diskussionen om just det här speciella fallet. Men låt mig säga att kulturens konstnärer — författare, kompositörer m.fl. — har sina verk automatiskt skyddade genom upphovsmannarätt. Teknikens konstnärer, uppfinnarna, vilkas produkter kan ge många arbetstillfällen, måste däremot lägga ned mycket stor möda och mycket höga kostnader för att skydda sina produkter. Det är sannerligen inte rättvist att man inte har gjort mer för dem, att man inte är villigare att hjälpa fram uppfinnarna och deras idéer. Det enda försvaret kan möjligen vara att många berörda myndigheter, politiker m.fl. kanske inte har tänkt sig riktigt in i uppfinnarnas svåra situation mot bakgrund av deras förmodade mycket stora värde för vårt lands export. Det är ju ändå uppfinningarna och exporten som är grunden för allt övrigt ekonomiskt välstånd. Det är ju genom exporten som vi skall få in nya, friska pengar för att ha råd med de politiska 155 åtgärderna och övrigt som kostar pengar inom landet. Jag skulle vilja passa på detta tillfälle att rekommendera alla som eventuellt läser protokoll och på annat vis kommer i beröring med denna fråga att försöka verka för att vi får en sorts ”uppfinnarombudsman”, så att uppfinnarna kan känna att det någonstans inom samhället finns någon som verkligen vill ta deras intressen till vara. Jag vågar nästan säga att uppfinnarna är bland de viktigaste människorna i samhället.

Herr talman! Esse Petersson har frågat mig vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att förbättra skyddet mot insmuggling av narkotika vid flygplatser. Tullkontrollen vid våra gränser har under den senaste tioårsperioden fortlöpande utvecklats och effektiviserats genom olika organisatoriska åtgärder, utbildningsoch materielinsatser samt intensifierat samarbete med polis och utländska tullmyndigheter. De ökade insatserna har framför allt tagit sikte på den organiserade narkotikasmugglingen. Gränskontrollen är en viktig del i samhällets samlade insatser mot narkotikamissbruket. Tullverket har fått en viss personalförstärkning. De senaste fyra budgetåren har tullverket fått medel för att förstärka insatserna mot insmugglingen avi första hand narkotika. Man har också disponerat ytterligare resurser för detta ändamål genom att frigöra personal från andra arbetsuppgifter. Bekämpningen av narkotikasmuggling bedrivs dels inom tullkriminaltjänsten, dels av ett antal kontrollgrupper inom de olika tullregionerna. Behovet av insatser har bedömts vara störst i Öresundsområdet, och även i fortsättningen måste särskild uppmärksamhet ägnas åt detta område. Men även t.ex. flygplatser med stor utrikestrafik måste beaktas. Det ankommer på resp. tullmyndigheter att besluta om hur tull-, kriminaloch kontrollgrupperna skall disponeras. Jag förutsätter att tullmyndigheterna noga följer utvecklingen när det gäller narkotikasmugglingen och, om behov därav anses föreligga, omfördelar kontrollinsatserna inom ramen för tillgängliga resurser.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett positivt svar på den allmänna frågeställningen om behovet av resurser för att bekämpa narkotikasmugglingen. Tyvärr är svaret något mera opreciserat när det gäller min direkta fråga om vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att förbättra skyddet mot insmuggling av narkotika vid flygplatser. Vi befinner oss i en mycket besvärande situation, med ett växande narkotikamissbruk. Detta har nyligen kartlagts av den statliga utredningen om narkotikamissbrukets omfattning i Sverige. Av denna kartläggning framgår att vi har 10 000-14 000 personer som kontinuerligt missbrukar tung narkotika. Tullverket konstaterar i sin anslagsframställning hösten 1979 ”att inflödet av narkotika långsamt ökar”. Vissa i pressen under senare tid presenterade beräkningar från polisiära myndigheter tyder på att enbart hasch smugglas in i Sverige i en omfattning av närmare ett par ton per månad. En specialstudie i Stockholm tyder på att under senare år dödligheten på grund av narkotikamissbruk årligen ökat med 10 2 eller däröver. Detta är en tragisk utveckling som måste stoppas. Då gäller det att . verkligen sätta in effektiva åtgärder för att komma till rätta med den omfattande och samvetslösa narkotikasmugglingen. Av frågesvaret framgår att tullverket prioriterar narkotikaspaningen. Handelsministern noterar i svaret bl.a.: ”Behovet av insatser har bedömts vara störst i Öresundsområdet, och även i fortsättningen måste särskild uppmärksamhet ägnas åt detta område.” Här kan jag självfallet instämma i denna av handelsministern gjorda bedömning. Handelsministern tillägger: ”Men även t.ex. flygplatser med stor utrikestrafik måste beaktas.” Också här är det fråga om en självklar inriktning på spaningsverksamheten. Men man får inte nöja sig med att enbart beakta frågorna, utan man måste också vara beredd att sätta in kraftfulla åtgärder. Vi har i vårt land 15 flygplatser med regelbunden utrikestrafik. Häri inkluderas då både linjeoch chartertrafiken. Endast Arlanda har en egen tullkriminalgrupp med särskilda resurser för kontroll av narkotikasmuggling. I övrigt är landet indelat i stora distrikt. Därför måste övriga flygplatser främst förlita sig på turen i de vanliga stickprovskontrollerna, då man söker efter mera traditionella smuggelvaror som sprit och cigaretter. Detta är en helt otillfredsställande ordning, som måste ändras om det på sikt skall vara möjligt att stoppa narkotikasmugglingen. Jag vill därför fråga handelsministern om han själv är beredd att ta initiativ till utvidgad kontroll av narkotikasmugglingen vid våra flygplatser.

Herr talman! Vad beträffar flygplatserna är det så att Arlanda, som Esse Petersson sade, har sin egen tullkriminalgrupp, med hänsyn till den omfattning trafiken har där. Vid de övriga storflygplatserna förekommer det dels, som Esse Petersson säger, stickprovskontroller, som utförs av den där anlitade personalen, dels organiserade tullkriminaloch kontrollgrupper i de tulldistrikt där dessa flygplatser är belägna. Det är en viktig uppgift för dessa kontrollgrupper att ägna sig åt att också göra olika undersökningar på de storflygplatser som finns inom deras distrikt. Jag föreställer mig att det gäller även Arlanda att den tullkriminalgrupp som där finns till sist inte kommer att kunna göra annat än stickprov. Om det skulle bli fråga om att verkligen visitera alla resenärer, skulle arbetsuppgifterna bli så omfattande att behovet av resurser blev en orimlighet. Låt mig tillägga att tullen i stor utsträckning själv måste bedöma hur resurserna skall disponeras för olika arbetsuppgifter. Man kan i sammanhanget bara beklaga att den omröstning vi hade häromdagen i riksdagen innebär att ytterligare resurser nu måste sättas in på att övervaka grönsakshandel. Detta är enligt min uppfattning en felanvändning av resurser. Jag tror att Esse Peterson och jag är helt överens om att narkotika utgör ett stort problem. Hur man verkligen skall råda bot på detta är en oerhört svår fråga. Att man måste satsa på att tullverket här har möjlighet att verksamt bidra är vi också överens om.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för det ytterligare förtydligandet. Jag tror dessutom att det är väldigt viktigt att vi inte enbart säger oss att det här är någonting som kan klaras med de resurser som redan finns.

Det finns alltså 14 flygplatser utöver Arlanda som vi måste prioritera när det gäller nödvändiga resurser för att komma till rätta med narkotikasmugglingen. Vi är överens om att narkotikaproblematiken är oerhört besvärande och att vi måste komma till rätta med den. Då vore det värdefullt, om handelsministern vore beredd att utöver den prioritering som görs av tullmyndigheterna — som redan prioriterar spaningen på narkotikasidan — ta initiativ till en ytterligare satsning av resurser för narkotikaspaning på flygplatserna. Smugglingen av narkotika växer naturligtvis på flygplatser som har en minimal bevakning. Vi är säkert eniga om att det är smugglarna vi måste komma åt för att på sikt kunna stoppa narkotikamissbruket.
Herr talman! Man måste komma ihåg att resandeoch godstrafiken är så omfattande att det trots stora insatser från tulloch polispersonal inte kommer att vara möjligt att helt stoppa införseln av narkotika. Det blir då fråga om att avväga de insatser av olika slag som man kan tänka sig. Naturligtvis vore det önskvärt att i stor utsträckning kunna förstärka polisens och tullens insatser för spaningsverksamheten, men här finns också ett allmänt budgetproblem när det gäller att få fram tillräckliga resurser för att klara den långa rad av i sig utomordentligt betydelsefulla och angelägna uppgifter som man har att hantera.
Herr talman! Jag förstår mycket väl handelsministern när han säger att det är fråga om en avvägning. Visst är det fråga om en avvägning mellan olika saker i en statsbudget, men låt mig då också säga att det här gäller att komma till rätta med en verksamhet som leder till stora mänskliga tragedier. I det arbetet kan vi aldrig spara, utan i stället måste vi vara beredda på nya insatser för att kunna rädda människor som på grund av smugglarnas samvetslösa verksamhet råkar i ett beroendeförhållande. I det avseendet har vi nu ett ansvar för att spaningsresurserna sätts in just på flygplatserna. Vi vet nämligen att en stor del av narkotikan numera smugglas in den vägen. Vi måste sätta ett stopp för narkotikasmugglingen i det här landet.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att underlätta för misshandlade kvinnor att skydda sig mot upprepad misshandel när gärningsmannen vistas utanför kriminalvårdsanstalten på grund av permission eller rymning. Bakgrunden till frågan är en i TV nyligen presenterad rapport om brottsoffer. Den aktuella rapporten avser 13 personer som utsatts för grov misshandel av personer som undergår eller har undergått kriminalvård med anledning av att de dömts för sådan brottslighet. Av de misshandlade personerna är tre kvinnor. Från kriminalvårdsstyrelsen har jag inhämtat att det ofta förekommer att personalen på anstalterna underrättar den person som misshandlats av den intagne om när den intagne skall vistas utanför anstalten och när han skall friges. En förutsättning är att personalen bedömer att det finns ett behov av sådana uppgifter. Såvitt styrelsen vet får en misshandlad person alltid sådan information, om hon eller han begär det av rädsla för upprepad misshandel. Enligt kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter skall anstaltscheferna, när det behövs, se till att det lämnas underrättelse om permission till polismyndigheten i den ort, där den permitterade huvudsakligen skall vistas under permissionen. Vidare måste anstaltscheferna se till att närmaste polismyndighet omedelbart underättas, när en intagen har rymt. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att det enligt bestämmelserna i 32 § lagen om kriminalvård i anstalt inte får beviljas korttidspermission, om det föreligger påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet. Självfallet kan den avvägning mellan olika synpunkter som måste ske i ett permissionsären de vara mycket svår i det enskilda fallet. Mot bakgrund av de bestämmelser som finns och den praxis som tillämpas finner jag att det inte f. n. behövs några åtgärder från min sida.

Herr talman! Jag har väl ingen annan principiell uppfattning än Elisabeth Fleetwood, att detta är ett svårt problem och att vi skall göra allt vad vi kan för att reducera det. Jag vill ändå understryka att det finns bestämmelser som så långt det går skall komma till rätta med problemen. Dessa bestämmelser följs i princip, men man kommer inte alltid riktigt fram. Jag tror dock att de myndigheter som det åligger att se upp med det här har problemen mycket aktuella för sig. Sedan berör Elisabeth Fleetwood en annan fråga, nämligen misshandlade kvinnor över huvud taget, vare sig de misshandlas av någon som kommer ut från en anstalt eller inte. Där vill jag erinra om tilläggsdirektiven till 1977 års sexualbrottskommitté. Nuvarande regler föreskriver att vid ”normal” och ringa misshandel kan åtalas endast där målsägaren anger det. Direktiven innebär att man kanske tar bort denna begränsning. Det är detta som debatten har rört ett antal månader, och detta kan vara en viktig åtgärd för att komma till rätta med dessa problem.

Herr talman! Eftersom Elisabeth Fleetwood nämner förebyggande åtgärder, något som jag också tycker är viktigt, vill jag nämna att det är avsikten från brottsförebyggande rådets sida att någon gång under hösten presentera ett s.k. åtgärdspaket. Detta sker mot bakgrund av en konferens som ägde rum i våras just om kvinnomisshandel. Avsikten är att lägga fram förslag till åtgärder för förebyggande av misshandel i den mån detta är möjligt och att få fram hjälpoch stödåtgärder.

Herr talman! Börje Nilsson har med hänvisning till ett aktuellt västtyskt domstolsavgörande frågat mig om jag har observerat det tyska domstolsutslaget, om risk finns för liknande utslag vid svensk domstol och om regeringen kan föra frågan vidare till Europarådet. Bengt Wiklund har frågat om jag har observerat rättsfallet och vill veta vilka åtgärder som jag ämnar vidta för att förhindra att handikappade förvägras sin rätt att ta in på hotell. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag har uppmärksammat det tyska domstolsavgörandet. Den tyska domstolens inställning verkar främmande för svenskt tänkesätt. Enligt vad jag har inhämtat har också allmänna reklamationsnämnden i Sverige nyligen ogillat ett klagomål från en turist i en liknande situation. Eftersom domstolarna i Sverige är självständiga i sin rättstillämpande verksamhet kan jag emellertid av principiella skäl inte göra några uttalanden om hur svenska domstolar skulle ställa sig i mål av detta slag. Jag delar uppfattningen att det tyska domstolsavgörandet kan ge anledning till oro. Om det skulle bli allmänt accepterat att resenärer kan få ersättning i sådana fall som det aktuella, kan det i framtiden bli svårt att arrangera gruppresor för handikappade. En sådan utveckling skulle vara mycket olycklig, eftersom det är angeläget att handikappade kan delta i rekreationsresor till vanliga semesterorter. Inom regeringskansliet överväger man f. n. lämpliga former för att ta upp saken internationellt. OECD:s turismkommitté kan vara ett lämpligt forum.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig hur jag ser på tvångsöverföringar mot barns vilja i vårdnadsärenden och om jag avser att vidta åtgärder för att bättre skydda respekten för barns önskningar och personliga integritet. Vidare har Jörn Svensson frågat om jag avser att vidta någon åtgärd för att bättre precisera vad som utgör lämpliga former för att utröna barns inställning i samband med vårdnadstvister. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. De frågor som har ställts har nyligen behandlats av utredningen om barnens rätt. I ett betänkande som lämnades i höstas har utredningen lagt fram olika förslag i syfte att stärka barnens ställning. Det föreslås bl.a. att de nuvarande möjligheterna att tvångsvis föra över ett barn från den ena föräldern till den andra skall starkt begränsas. Enligt utredningen bör man i detta avseende, liksom i vårdnadstvister över huvud taget, alltid ta stor hänsyn till vad barnet verkligen vill. Hur barnets vilja bäst skall kunna utrönas är en svår fråga. Utredningen betonar att barnet inte får pressas att ta ställning i föräldrarnas konflikt. Enligt utredningen bör barnet i vårdnadstvister ges tillfälle att, gärna i familjens hemmiljö, diskutera den rådande situationen med en utredare eller annan utomstående som kan föra vidare sina iakttagelser till domstolen. Däremot tar utredningen avstånd från tanken att barnet skulle kunna kallas att höras direkt vid en domstolsförhandling. En sådan ordning anser utredningen olämplig med hänsyn till frågans känsliga karaktär. Vad utredningen har uttalat i dessa delar har i allmänhet godtagits under remissbehandlingen. Utredningens förslag övervägs f.n. i justitiedepartementet. Därvid kommer de frågor som Jörn Svensson har tagit upp att behandlas. Jag kan inte för dagen säga något mera bestämt om vad resultatet kan bli av våra överväganden. Helt allmänt vill jag dock säga att man bör ta stor hänsyn till barnets egen vilja i frågor som rör barnets personliga förhållanden.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Genom att två frågor slagits ihop — de berör ju egentligen skilda rättsproblem — har jag fått min debattid reducerad med hälften. Men jag behöver kanske inte säga så mycket om den fråga som gäller vad som anses vara en lämplig procedur i en vårdnadstvist, för i det fallet är det uppenbart att justitieministerns värderingar stämmer mycket nära överens med mina egna. Det tycker jag är mycket tillfredsställande. Desto skarpare måste man emellertid reagera mot att en tingsdomare beslutar att kalla barn till en domstolsförhandling eller själv övertar den uppgift som naturligtvis i första hand ankommer på vårdnadsutredaren och den eventuella barnpsykiatriska expertisen. Det var närmast den typen av förfarande som jag åsyftade med min fråga. Jag vågar väl tolka justitieministern så att han inte anser detta vara någon särskilt lämplig ordning. Det har visserligen förekommit ett omskrivet fall av den typ jag beskrev, men vi behöver inte här ta ställning till detta konkreta fall. Vad som däremot är viktigt i sammanhanget är att det sagts av den i det fallet tjänstgörande domaren att åtgärden vidtogs därför att det icke var någonting ovanligt, utan att det förekom då och då att domaren så att säga gick förbi den barnpsykiatriska expertisen och vårdnadsutredaren och själv hade en direktkontakt med barnet, eventuellt inför domstol eller i annan form. Att detta icke var något ovanligt har alltså åberopats som stöd för att åtgärden vidtogs i ett visst fall. Men om jag får tolka andan i justitieministerns svar, måste det leda till slutsatsen att ett sådant förfarande som det jag här har beskrivit faller under det som justitieministern allmänt har klassificerat såsom olämpligt. Min tid är nu ute, men jag ber att i en replik få återkomma till den andra frågan, nämligen frågan om tvångsöverföranden i samband med vårdnadsbeslut.
Herr talman! För att ge Jörn Svensson möjlighet till replik begärde jag ordet än en gång, även om jag i och för sig inte har så mycket att invända mot vad som hittills har sagts. Det är ju fråga om hur man skall få reda på vad barnet vill. Det är som Jörn Svensson vet inget formellt förbud mot att höra barnet inför domstol. Men jag vill påstå att det är mycket ovanligt att detta sker. Rent allmänt tror jag att man bör iaktta stor återhållsamhet och att åtgärden bör vidtas med största varsamhet. Inga fall är varandra lika. Så länge det inte finns formella förbud vill jag inte direkt säga att åtgärden om den nu vidtas alltid måste vara felaktig. Detta är inte någonting som bör förekomma ofta, möjligen i undantagsfall.
Herr talman! Men då måste det betydligt skilja sig från det fall som här har åberopats. Här ansåg sig tydligen domare ha rätt att utan särskild motivering, utan att t.ex. påtala brister eller oklarheter i det övriga utredningsmaterialet, så att säga ta upp en roll som de som jurister egentligen inte är kompetenta att spela, nämligen att utröna ett barns bakgrund och vilja, utröna svåra och viktiga frågor som har att göra med barnets känsloanknytning. Detta finns det speciell expertis för. Om denna expertis är mycket entydig och klar är det ganska vågat av en juristdomare att så att säga gå vid sidan av expertisen och i en särskild procedur, som ju innebär mycket större risk för att barnets vilja skall fördunklas i utredningen, inte alls ta hänsyn till att undersökningen måste ske under speciella omständigheter och ofta med speciella metoder. Gör en juristdomare på det sättet, måste det väl ändå falla under vad som är att klassificera som olämpligt. Det skulle betyda att man kallar barnet till en miljö där det kommer att befinna sig under stress och där det kanske i närvaro av föräldrarna tvingas svara på frågor som inte är anpassade till det sätt på vilket man bör arbeta när man försöker utröna ett barns vilja. Ett barns vilja kan nämligen i en del fall vara annorlunda än den vilja barnet i en viss situation ger uttryck för. Det krävs ofta speciella hänsyn och speciella metoder. Låt mig sedan något gå in på frågan om tvångsöverförande. Jag menar att i fall där ett barns vilja har utrönts av socialvårdens vårdnadsutredare och en eller två särskilt tillkallade barnpsykiatriker måste en domstol ha en mycket speciell motivering för att bryta emot detta och besluta att barnet skall tvångsvis överföras till den andra föräldern.
Herr talman! Beträffande formerna för att utröna barnets mening vill jag än en gång stryka under att det här, såvitt jag vet, rör sig om ett synnerligen ovanligt förfarande. Vid exemplifieringen syftade jag inte på något särskilt fall— och det gjorde kanske inte heller Jörn Svensson —, men principen kan ju vara den att domstolen, efter de utredningar som har skett, inte anser sig ha fått full klarhet om barnets vilja. Det kan ju också vara så, att barnet självt någon gång vill framföra sina åsikter inför domstolen. Detta beror litet grand på barnets ålder och på den mognad som det har uppnått. Jag tycker kanske inte att vi skall dramatisera själva domstolsförfarandet så förfärligt mycket. Det behöver inte vara mer dramatiskt att samtala med en domare än att samtala med en psykiater. Men jag vill slå fast att detta skall användas med stor återhållsamhet och med stor varsamhet och att det är någonting mycket ovanligt.
Herr talman! Med all respekt för att justitieministern har ett förflutet som domare måste jag säga att proceduren nog spelar en väldig roll för den stämning i vilken samtalet kan hållas och att det är mycket svårt att i samband med en domstolsförhandling komma ifrån den pressade och specifika atmosfär som där råder — som inverkar också på vuxna människor. Nog om detta. Den andra fråga som jag har tagit upp rör tvångsförflyttning av barn som har tilldömts ena föräldern. Jag avser ett fall där ett barn har tilldömts ena föräldern, i trots av att det uttryckligen har sagt sig, både inför vårdnadsutredaren och inför två särskilt tillkallade barnpsykiatrer, vilja vara hos den andre föräldern. Domstolen har alltså, om än med knapp majoritet, dömt till en förflyttning, och länsrätten har velat verkställa tvångsförflyttningen. Jag menar att den typen av förfarande är olämplig och att domstolen måste ha en mycket stark motivering för att göra som den gör. Skall en domstol på det här sättet bryta mot status quo-principen kan det ju inte ske utan vidare. I andra sammanhang, i synnerhet när det gäller mödrar, åberopas status quoprincipen. Men när det gäller fäder tycks domstolarna, märkligt nog, i sin ofta konservativa syn på fäders och mödrars roller, ha väldigt svårt för att Nr 167 respektera den principen. Måndagen den
Herr talman! På det här kan jag svara mycket kortfattat. Det är barnets Om användningen bästa som är det viktiga. Jag tror att Jörn Svensson har samma uppfattning, ay polis i arbetsatt barnets egen inställning skall betyda mycket.
Herr talman! Jag delar helt och hållet justitieministerns värdering. Vad problemet gäller är bara att det ofta inte går till så här när man kommer ner på domstolsnivå. Det är mycket märkliga värderingar som ibland kan dölja sig bakom den något svävande principen ”barnets bästa”.

Då måste det vara andra värderingar som ligger bakom. Och mot bakgrund av statistiken, som visar att i 75 20 av alla vårdnadstvister modern tilldöms vårdnaden, trots att det ofta är fadern som har fått starta processen, kan jag inte frigöra mig ifrån att här ligger dunkla, konservativa värderingar bakom, som inte är värdiga vår tid.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har — med hänvisning till ett polisingripande i Västerås hamn under den pågående hamnarbetarkonflikten — frågat mig om jag anser att polisen skall användas för att ingripa i en arbetskonflikt. Självfallet skall polisen liksom andra företrädare för det allmänna stå neutral vid konflikter på arbetsmarknaden. Polisen har emellertid till uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Härav följer bl.a. att polisen har befogenhet och skyldighet att ingripa mot pågående brottslig verksamhet, t.ex. egenmäktigt förfarande eller olaga intrång. Att den brottsliga verksamheten har samband med en arbetskonflikt rubbar inte detta förhållande. Med det anförda har jag inte avsett att uttala mig i frågan om något brott har begåtts vid det tillfälle som åsyftas av Hans Petersson. Den frågan 167 ankommer det i vanlig ordning på de rättsvårdande myndigheterna att pröva.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Hamnen i Västerås avspärrades till en del, och de hamnarbetare som befann sig där fördes bort från området av polis. Polisen säger senare i ett uttalande att man inte lägger sig i arbetskonflikter utan agerar bara när man har fått en anmälan om att brott har begåtts. Brottet i Västerås hamn var att hamnarbetarna uppehöll sig i hamnen för att förhindra lastning av gods som de själva normalt för fram till lastning och som nu förts fram på andra vägar. Hamnen var dessutom allmän plats, och man måste, när man hämtade arbetarna, hävda att de befann sig inom riskområdet för det arbete som skulle utföras. Jag visste inte, när jag ställde frågan, att polisingripandet i Västerås skulle ge så många mod att kalla på polis mot arbetare också i andra hamnar. Västeråsfallet blev det första i en lång rad av ingripanden. Jag hade däremot väntat mig det litet svepande svaret från justitieministern. Men det här svepande svaret kan inte ta bort uppmärksamheten från att mani vårt land inte sedan 1931—i Ådalen — använt polis mot arbetare. Att det i dag är möjligt att göra det beror på den starka reaktionära kampanj mot strejkrätten som just nu bedrivs. Här hade man ett litet förbund som man kunde kväsa utan att behöva ta konflikt med LO. Det gör man alltså samtidigt som man på allvar ute i arbetslivet diskuterar arbetsköparens rätt att iscensätta lockout. Professorn i arbetsrätt Tore Sigeman säger i en tidningsartikel att skeendet ”förenklat kan ses som en kamp mellan arbetsmarknadens parter”. Det är inte på något vis förenklat, utan han har precis rätt. Det är en klasskamp mellan arbetare och kapital som här utspelar sig. Nu har alltså statsmakten öppet gått in på kapitalets sida genom att använda polis för att föra bort arbetare. Herr talman! Jag tycker inte man kan göra som justitieministern — krypa undan och säga att det just i Västeråsfallet måste ske en rättslig prövning innan han kan uttala sig. Men när han nu gör det, får jag väl lov att ställa frågan mer principiellt: Är det brottslig verksamhet att uppehålla sig på sin arbetsplats för att blockera hantering av gods eller annat arbete som man själv annars skulle ha utfört? Kan det anses som brottslig verksamhet, justitieministern? Det tycker jag vore bra att få ett ja eller nej på inför den behandling som detta fall förmodligen kommer att få i olika instanser.

Herr talman! Enligt de uppgifter som jag fått i det nu aktuella fallet skedde polisingripandet på ett område inom hamnen som enligt beslut av hamnförvaltningen hade avspärrats och där man hade meddelat förbud mot tillträde av obehöriga. Före ingripandet hade de hamnarbetare som uppehöll sig inom det avspärrade området vid flera tillfällen uppmanats att lämna platsen. Det Nr 167 hade påpekats för dem att de annars riskerade att bli åtalade för olaga intrång. & När det stod klart att dessa uppmaningar inte skulle leda till resultat, utrymdes området genom ordningspolisens försorg. Det skedde lugnt och utan att våld behövde komma till användning. av polis i arbets Jag har fått upplysning om att förundersökning har inletts med anledning konflikt av misstanke om olaga intrång mot de personer som i strid mot det meddelade förbudet uppehöll sig inom det avspärrade området. Som jag sade i mitt svar, ankommer det inte på mig utan på de rättsvårdande myndigheterna att pröva frågan om förutsättningar för straffansvar är för handen i det aktuella fallet. Att den grundlagsfästa rätten att vidta fackliga stridsåtgärder inte i och för sig ger rätt att begå straffbelagda handlingar är naturligtvis alldeles klart. Vidare kan jag, herr talman, tillägga att jag fått reda på att justitieombudsmannen f. n. prövar en anmälan mot en polismyndighet för underlåtenhet att ingripa i en situation som tycks ha varit likartad med den som uppkommit i Västerås och att justitiekanslern av eget initiativ har tagit upp samma fråga med anledning av ett annat aktuellt fall. Därför kommer dessa rättsliga frågor att få en ingående belysning.
Herr talman! Det här fallet skall alltså få en rättslig prövning. Jag kan bara säga att skulle man fälla arbetarna för att de har vistats på sin arbetsplats och blockerat arbete som de annars skulle ha utfört eller hantering med gods som de vanligtvis hanterar, har man verkligen flyttat fronten för klasskampen åtminstone 50 eller 100 år tillbaka i tiden. Och skulle man fälla arbetarna för att de befunnit sig på sin arbetsplats och hävda att det är brottslig verksamhet, har man placerat den svenska arbetsmarknaden och de arbetsrättsliga förhållandena ganska långt ned på skalan. Det finns ingen anledning att vara stolt över det. Landets alla arbetare får väl fundera över vad det kan betyda att man i dessa borgarregeringarnas år kan ta sig sådana friheter som att kalla på polis för att föra bort arbetare från deras arbetsplats. Det har inte skett på väldigt länge.
Herr talman! Om en person gör sig skyldig till brottslig verksamhet, t.ex. egenmäktigt förfarande eller olaga intrång, så sker ett ingripande oberoende av om det är arbetskonflikt eller inte; det spelar ingen roll för den rättsliga prövningen av frågan. Polisen har till uppgift, både när det förekommer arbetskonflikter och när det inte förekommer sådana, att svara för allmän ordning och säkerhet.

Herr talman! Då kvarstår ändå den principiella frågan som jag ställde i det första anförandet: Kan det anses som brottslig verksamhet att uppehålla sig på arbetsplatsen och hindra arbete som jag annars själv skulle ha utfört? Det är ju en viktig principiell fråga, som måste ligga till grund för hela bedömningen av det här fallet. Det vore bra med ett ja eller ett nej som svar.
Herr talman! Det är just den frågan som kommer att besvaras i de utredningar som tillsatts genom JK:s och JO:s försorg.
Herr talman! Men utredningarna ändrar ju inte på det principiella förhållandet. Det kommer naturligtvis att föras fram argument både för och emot vad som är deras gods och vad som inte är deras gods och vad som är deras normala arbetsuppgifter osv., men jag frågar om det i princip är brottslig verksamhet att uppehålla sig på jobbet och förhindra att någon annan gör det som jag annars skulle ha gjort när jag inte befinner mig i strejk. Ja eller nej!

Herr talman! Olof Palme har frågat mig om jag nu är beredd att för allmänheten dels redovisa vilka besparingar som behöver göras i statens budget, dels ange hur stora besparingar som är nödvändiga. Det förefaller råda stor enighet om behovet av besparingar för att minska det stora budgetunderskottet. Riktmärket för de åtgärder som måste till har i kompletteringspropositionen angetts till 7 miljarder kronor. Det beskedet står fast. Det kan heller inte råda någon delad mening om att den nödvändiga uppbromsningen måste ske på ett sätt som står i samklang med sociala och fördelningspolitiska strävanden. Ekonomiskt svaga och utsatta grupper måste skyddas. I övrigt måste vi alla vara beredda att acceptera återhållsamhet i konsumtionen för att klara upp de förskott vi beviljat oss. Olof Palme har som utgångspunkt för sina frågor bl.a. uppgifter i massmedia om s.k. hemliga besparingslistor. Regeringen har inte utarbetat några sådana listor. I regeringskansliet pågår just nu ett arbete med att analysera olika anslagsposter och regelsystem. De besparingsåtgärder som erfordras är omfattande men trots allt begränsade, om man ser till den totala statliga verksamheten. Det är vidare viktigt att så långt möjligt kunna överblicka de totala effekterna av de tilltänkta åtgärderna. Regeringens avsikt är att inför riksdagen i höst presentera ett samlat åtgärdspaket. Därmed blir det också tillfälle till den breda debatt som Olof Palme efterlyser. Vi har i vårt land under en längre tid levt över våra tillgångar. Det går inte att fortsätta med det. På den punkten tycks det råda samstämmighet mellan regeringen och socialdemokraterna. Jag utgår ifrån att även socialdemokratin är beredd att ta ansvar och lägga fram konstruktiva förslag. Regeringen är beredd att pröva alla sakligt grundade förslag till förbättringar av det alltför stora budgetunderskottet.